Herr talman! I proposition 100, bil. 14, påstås att de samlade statliga insatserna för stöd till studieförbunden har byggts ut. I själva verket är det nu tredje året i rad som regeringen, med olika metoder, försöker försämra villkoren för folkbildningsverksamheten här i landet. I stort sett har alla utbildningsanordnare utom studieförbunden erhållit kompensation för de kostnadsstegringar som inträtt. I viss mån har riksdagen kunnat hålla tillbaka ambitionerna från de borgerliga regeringarna att reducera folkbildningsverksamheten. Tidigare försök, våren 1978, att sätta tak för studiecirkelverksamhet har tillbakavisats av riksdagen. Dock icke i år, då regeringen lyckades få igenom ett tak för studiecirklarna. Men även i år måste riksdagen göra ett tillkännagivande som undervisar utbildningsministern i administrativa frågor. Även på ett par andra områden har riksdagen kunnat hindra de borgerliga regeringarnas nedrustningslust vad det gäller folkbildningen. Jag kan peka på den uppsökande verksamheten i bostadsområden och frågan om studiecirkelbidragets ökning. Vi socialdemokrater har alltid värnat om de sämst ställda i samhället. Samhället har, menar vi, en skyldighet att ge de sämst utbildade möjlighet att bättra på sina kunskaper. Ofta sker ju detta bäst inom studiecirkeln. De borgerliga regeringarnas ekonomiska politik får som konsekvens att de kortutbildades behov av ytterligare utbildning inte går att fylla. Den här borgerliga snålblåsten mot folkbildningen är faktiskt upprörande. Genom hårda prutningar på cirkelbidraget undergrävs möjligheterna att över huvud taget bedriva cirkelverksamhet. Hårda prioriteringar, ökad ofrihet i studiearbetet blir resultatet av att man vill begränsa volymen på det frivilliga folkbildningsarbetet. Nu är det studiecirklarna på konsumentområdet som skall angripas. Det rör betydligt mer än 100 000 människor, som deltar i studieförbundens konsumentpolitiska verksamhet. Propositionens motivering är märklig. Anslaget har en 20-årig bakgrund. Sedan 1959 har ett riktat bidrag utgått från staten. Detta har sedermera successivt byggts ut. Bidraget har varit avsett som stöd till utbildning av studieorganisatörer och cirkelledare i konsumentämnen samt till materialproduktion och uppsökande verksamhet. Dessutom har på senare år utbildning av förtroendevalda ingått i den här verksamheten. Med ett drag minskar man möjligheten att bedriva den här konsumentpolitiska verksamheten. De som tjänar på detta är de kommersiella intressena, och det är i dag inte förvånande att en borgerlig regering ger sig in på denna linje. Att den i folkrörelsen förankrade centern lånar sig till att medverka till detta är mer förvånande. Det är ju ändå så, att studieförbundens aktiviteter syftar till att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Verksamheten riktar sig till de grupper som har svårast att hävda sig. Vuxenskolan har haft stöd ur detta anslag för studieorganisatörsoch cirkelledarutbildning i samband med cirklar för invandrarkvinnor och psykiskt utvecklingsstörda. ABF har fått stöd till uppsökande verksamhet för aktiviteter bland pensionärer och handikappade samt för samarbetsprojekt med kooperativa organisationer. Medborgarskolan och nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet har fått stöd till liknande verksamhet. Denna verksamhet liksom hela den konsumentutbildning som har byggts upp förlorar nu detta stöd. Anmärkningsvärt är att det här anslaget föreslås upphöra utan att man har utrett konsekvenserna, avvaktat resultatet av folkbildningsutredningen och remissförfarandet eller ens tagit kontakt med Folkbildningsförbundet eller studieförbunden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid näringsutskottets betänkande nr 54.

Herr talman! I sitt svar på vpk-motionen om kommunal konsumentpolitisk verksamhet har utskottet redovisat en lägesrapport avseende utbyggnaden av den kommunala konsumentverksamheten per den 1 januari 1980. Av rapporten framgår att den 1 januari i år hade 185 av landets 279 kommuner beslutat om konsumentverksamhet. Jämfört med föregående år innebär det en ökning med 10 kommuner. Vidare redovisas att förändringen i kommunernas utbyggnad av konsumentverksamheten under 1979 till stor del har präglats av ökade satsningar på redan igångsatta verksamheter. Sålunda har antalet särskilda konsumentnämnder ökat med 14 till numera 80. Antalet kommuner som har en eller flera anställda vägledare på heltid hade ökat från 30 till 38 den 1 januari 1980. I de här framlagda siffrorna ingår även de kommuner som har fattat beslut om konsumentverksamhet men som ännu inte har kommit i gång med verksamheten och inte har någon personal anställd. För att göra bilden mer positiv sägs i redovisningen att drygt 80 96 av landets befolkning bor i kommuner som har beslutat om konsumentverksamhet. Detta kan omedelbart verka som en positiv utveckling, men verkligheten ger en annan bild. Vi tvingas konstatera att fortfarande saknar ca 100 kommuner något som helst beslut om lokal konsumentverksamhet. Med den utbyggnadstakt som redovisas i betänkandet tar det ytterligare tio år innan ens beslut har fattats om sådan verksamhet. Endast 80 kommuner har tagit konsumentverksamheten på allvar och givit den status med en egen ansvarig nämnd -— vilket vi anser avgörande för att verksamheten skall fungera. Ännu sämre är personalsituationen. Bara i 38 kommuner av 279 finns en person anställd på heltid som enbart sysslar med konsumentverksamhet. Den sammankoppling som ofta görs efter ett beslut, att någon i kommunen redan anställd får i uppdrag att även sköta konsumentfrågor, ger ingen tillfredsställande lösning. Det blir då en syssla som så att säga sköts med vänster hand, och några krav på kunskaper inom berörda ämnesområden ställs oftast inte. Att vpk återkommer med motioner i den här frågan beror på att vi inte är nöjda med vare sig utbyggnadstakten eller den behandling som den lokala konsumentverksamheten har fått. Riksdagens näringsutskott, som har behandlat motionerna, har liksom riksdagen vid upprepade tillfällen understrukit det angelägna i att kommunerna bygger ut sin konsumentpolitiska verksamhet. Men därvid har det stoppat. Och i dagens betänkande nöjer sig utskottet liksom tidigare med att konstatera: ”Utskottet finner det likväl i nuvarande läge uteslutet att staten skulle ålägga kommunerna en lagstadgad förpliktelse att bygga upp konsumentpolitisk verksamhet. Liksom hittills bör regeringen och konsumentverket följa utvecklingen och överväga om något initiativ bör tas från statens sida.” Herr talman! Vi firar i år något av ett jubileum för konsumentpolitiken. 1940 gav dåvarande statssekreteraren i finansdepartementet docent Karin Kock i uppdrag att leda och planlägga den första statliga upplysningsverksamheten i konsumentfrågor. Och med detta startade den svenska konsumentverksamheten. Då bildades någonting som kallades Aktiv hushållning och som hade syftet att åstadkomma en effektivare hushållning med de knappa konsumtionsvaruresurserna under andra världskriget. Man sökte hjälpa de enskilda hushållen till förnuftig planering, inköp, hantering och konsumtion av olika varor. Sedan dess har naturligtvis en del hänt. 1944 bildades Hemmets forskningsinstitut, vars verksamhet inriktades främst på undersökningar av och upplysning om varor och arbetsredskap i hemmet. 1954 slogs Aktiv hushållning samman med Hemmets forskningsinstitut, som sedan blev konsumentinstitutet, som utöver att bedriva upplysning också var inriktat på att påverka utbudet av varor. Målet var i hög grad att rationalisera hushållsarbetet. Vid slutet av 1960-talet vidgades målet för verksamheten. Inom ramen för en aktiv näringspolitik skulle samhället bedriva en medveten konsumentpolitik för att på olika sätt förstärka konsumenternas situation. Efter konsumentutredningen 1971 har vi fått flera och ändrade lagar och regler som sysslar med för konsumenterna viktiga frågor. Men det är för bevakning och tillämpning som den lokala konsumentverksamheten har en växande betydelse. Det torde bli uppenbart för allt fler människor i vårt land, att vi inte kan fortsätta den slitoch slängproduktion som präglat vårt samhälle under 1960 och 1970-talen. Den är förkastlig, från flera synpunkter. Inte minst har energifrågan aktualiserat detta. Men även med hänsyn till samhällsekonomin och till den enskilde konsumentens ekonomi är det ett omöjligt system. Det blir alltmer nödvändigt med en styrning från samhällets sida, om garanti skall kunna skapas för att våra begränsade resurser verkligen används för människors behov. Ett samhällssystem måste skapas där fortsatt industriell utveckling och samhällsutveckling förenas med god hushållning och en rättvisare fördelning av de samlade resurserna. Målsättningen för samhällets konsumentpolitik tvingar fram en styrning av produktionen till en varumarknad anpassad efter behovet — inriktning på bra och billiga varor utan manipulation av konsumenter och spekulation i vinst och profitintressen, mera forskning som inriktas på produkternas kvalitet och användbarhet i stället för på förpackningar och marknadsföring. I ett kärvare ekonomiskt läge — som det vi nu befinner oss i — krävs ökad information och direkt hjälp till konsumenterna för att klara hushållningen. Det är de svaga grupperna som har behov av samhällets stöd i konsumentfrågor, inte minst de ekonomiskt svaga — barnfamiljer, pensionärer och invandrare — som inte har det ekonomiska utrymme som är nödvändigt för planerade inköp. Det är bara om den lokala konsumentverksamheten fungerar som man når de mest hjälpbehövande. Lokal konsumentvägledning av väl utbildad personal är avgörande. Och det är en brist som borde avhjälpas att det i dag inte finns några utbildningskrav eller krav på kunskaper för de kommunala konsumentvägledarna. Därför är det en viktig sak som vi tagit upp i vår motion — att de ekonomiska medel som hittills anslagits till utbildningsändamål inte får försvinna, utan att de verkligen används till en ändamålsenlig utbildning. För övrigt borde konsumentkunskap ingå som ett obligatoriskt ämne på skolans alla stadier, med början i förskolan. Vi har krävt en lag om kommunal konsumentverksamhet. Vi är inte ensamma om detta. Redan konsumentutredningen ansåg att om inte den kommunala konsumentverksamheten byggdes ut under en femårsperiod så borde frågan om obligatorisk kommunal konsumentverksamhet bli föremål för statsmakternas prövning. Konsumentverkets chef Sven Heurgren har uttalat att det går för sakta med den kommunala konsumentservicen och att det i början av 1980-talet är dags för ett obligatorium. Han framhåller att det ibland beror på penningbrist men att det också beror på ett ointresse från kommunernas sida. Vpk menar att det nu är dags att bryta kommunernas frivilliga agerande, och jag yrkar därför bifall till vpk-motionen 1448. Herr talman! Karin Flodström, socialdemokraterna, har i motionen 948 tagit upp frågan om varumärkning enligt EAN-systemet. Vpk har förut i riksdagen tagit upp de problem som kan följa med detta system, som försämrar prismedvetandet och särskilt drabbar de människor som har svårt att orientera sig i butikerna. Eftersom det överensstämmer med vår tidigare framförda uppfattning yrkar jag därför bifall också till motionen 948.

Herr talman! I budgetpropositionen föreslår föredraganden att medel för studieförbundens verksamhet på konsumentområdet inte längre skall tilldelas från ett speciellt anslag hos konsumentverket. Majoriteten i näringsutskottet ansluter sig till föredragandens mening och anser att de resurser som i annan ordning ställs till studieförbundens förfogande bör göra det möjligt för dem att även fortsättningsvis bedriva en aktiv verksamhet på konsumentområdet, vilket självfallet är mycket angeläget. Det finns inte längre några starka skäl för att på detta område behålla den ovanliga modellen att en sektormyndighet fördelar medel till studieförbunden. De samlade statliga insatserna för stöd till studieförbunden har byggts ut. Medel fördelas över anslagen E 6. Bidrag till studiecirkelverksamhet och E7. Bidrag till studieförbund under utbildningsdepartementets huvudtitel. Det framstår såsom rimligt att studieförbundens insatser för konsumentverksamheten vägs mot andra insatser och att medlen fördelas från samma anslag. Regeringen har inte heller glömt bort att konsumentverksamheten i kommunerna behöver stöd. Efterfrågan på bl.a. materialservice är stor. Ökad resurstilldelning för 1980/81 har därför beräknats under konsumentverkets förvaltningskostnadsanslag. Där ges en ökning med 200 000 kr. Noteras bör att detta är ett av de få områden där en förstärkning har genomförts. Det kärva statsfinansiella läget, som också socialdemokraterna måste vara medvetna om, har lett till att regeringen i denna budgetomgång har tillämpat ett huvudalternativ, vilket inneburit en nedskärning av anslagen med 2 Ze. Socialdemokraternas ståndpunktstagande i denna fråga hade gjort ett betydligt starkare intryck, om man inte enbart sökt ta poäng genom att kritisera regeringens ställningstagande utan också dragit konsekvensen av sitt eget resonemang och föreslagit ett ökat anslag till konsumentverket. Socialdemokraterna försvårar nu i stället konsumentverkets verksamhet genom att föreslå att 800 000 kr. tas från ett anslag, som är avsett för den mycket angelägna konsumentforskning som stöds av konsumentverket. Det är att beklaga att socialdemokraterna har valt en sådan väg i sin reservation. Vad gäller konsumentpolitiken i stort föreligger en kommittémotion från moderaterna, vilken min kollega Sten Svensson senare kommer att kommentera. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 54.
Herr talman! Margaretha af Ugglas säger att studieförbunden har fått förstärkta anslag och att man med dem borde kunna klara de bortfall som sker till följd av de åtgärder regeringen har föreslagit i fråga om konsumentpolitiken. Det är inte sant, för de anslagsökningar som har skett till studieförbundens verksamhet står inte i rimlig proportion till kostnads utvecklingen. Vi vet att studiecirkelbidragen kraftigt har urholkats genom att höjningen stannade vid de 2 kr. som riksdagen nyligen har beslutat om. Det täcker inte den kostnadsutveckling som har skett. Vi anser att en omfördelning av anslaget till konsumentverkets undersökningsverksamhet kan rädda en del av den studiecirkelverksamhet som är så nödvändig på det här området. Det är därför vi har föreslagit att man utan att tillskjuta nya pengar ändå skall göra det möjligt att få fram pengar till studiecirklarna. Jag kan också peka på den egendomligheten att utbildningsministern hänvisar till det särskilda bidraget till verksamhet som finansieras via konsumentverket som ett argument för att man borde kunna nöja sig med den lägre höjningen av det allmänna studiecirkelbidraget. När vi sedan kommer till handelsdepartementets område finner vi där det rakt motsatta resonemanget, nämligen att den typen av anslag skall slopas. Jag tycker nog att det finns en viss tvetalan i budgetpropositionens olika bilagedelar i det här avseendet.
Herr talman! Jag är väl medveten om att min bänkkollega Sivert Andersson är mycket kunnig i dessa frågor. Men nog tycker jag ändå att man kan säga att de samlade statliga insatserna för stöd till studieförbunden har byggts ut. Sifferserien för de statliga anslagen över utbildningsdepartementets huvudtitel visar faktiskt 537 miljoner 1978 80 - det är vad jag ser en ökning med 200 miljoner — och 809 miljoner 1980/81. Sedan är det naturligtvis så att även studieförbunden kommer att få känna av det mycket svåra ekonomiska klimat som vi har i Sverige, det är jag helt klar på. Jag tycker att det är en ganska tam hemställan som socialdemokraterna kommer fram till när de vill att forskningspengar skall gå till studiecirkelverksamhet. Det innebär ju att angelägen konsumentverksamhet får stryka på foten. Man låter t.o.m. konsumentverket få avgöra vilka forskningsanslag som skall skäras ner.
Herr talman! De höjningar som folkbildningsförbunden har fått täcker i vart fall inte när det gäller studiecirkelverksamheten den kostnadsökning som har skett. Jag vill erinra om den diskussion vi hade här för ungefär ett år sedan med anledning av att utbildningsutskottet hade kommit fram till att de då beviljade anslagen till folkbildningsförbunden inte räckte till. Riksdagen beslöt då att ställa ytterligare 5,5 milj.kr. till studieförbundens förfogande. Det var ett engångsanslag som motiverades av den allmänna kostnadsutvecklingen. Att den extra åtgärden måste tillgripas talar inte för att studieförbunden hade någon vidare god ekonomi. Detta skedde bara någon vecka efter det att riksdagens borgerliga majoritet trumfat igenom oerhörda lättnader på företagsbeskattningens och skogsbeskattningens område. Det har beräknats att man sänkte skatten med 1600 milj.kr. den svarta måndagen den 28 maj förra året. Veckan efter fick vi uppleva hur moderaterna, med Margaretha af Ugglas i spetsen, röstade emot de 5,5 miljoner som studieförbunden fick vid det tillfället. Det vittnar om en mycket dålig förståelse för de ekonomiska svårigheter som studieförbunden kämpar med.
Herr talman! Jag noterar i varje fall att i dag föreslår inte Sivert Andersson några ytterligare 800 000, utan han tar dem i stället från konsumentforskningen.

Herr talman! I propositionen 1979/80:114 om verksamheten vid allmänna reklamationsnämnden föreslår regeringen vissa förändringar av de nuvarande rutinerna. Allmänna reklamationsnämnden inrättades som en försöksverksamhet 1968 och har varit organisatoriskt knuten till konsumentverket sedan 7-8 år. Erfarenheterna av nämndens arbete under försöksperioden visar att detta varit till stor hjälp då det gällt att avgöra tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Men också på andra områden inom konsumentpolitiken har verksamheten varit till nytta, inte minst därför att nämndens organisatoriska arbete är knutet till konsumentverket. En utredning kallad konsumentutredningen har lagt fram ett betänkande som föreslår att verksamheten permanentas samt att det administrativa arbetet också i fortsättningen skall ligga under konsumentverket. I propositionen tillstyrker regeringen utredarnas förslag om permanentning av reklamationsnämnden men går emot utredningen då det gäller huvudmannaskapet för den administrativa delen och föreslår att ett särskilt verk inrättas. Jag har tillsammans med ett par partivänner väckt en motion med anledning av propositionen där vi föreslår att det organisatoriska samband som nu råder mellan konsumentverket och allmänna reklamationsnämnden skall bibehållas. Skälen till detta är desamma som reklamationsutredningen anförde, nämligen konsumentpolitiska och ekonomiska fördelar. De konsumentpolitiska fördelarna ligger främst i att verket genom anmälningarna till nämnden har en kanal att fånga upp de problem som finns ute i vårt näringsliv, men också i att man underlättar verkets kontroll av att nämndens rekommendationer efterlevs. När det gäller den ekonomiska sidan av förslaget så är vi motionärer förvånade över att den borgerliga regeringen, i den mycket svåra ekonomiska situation vi försatts i, föreslår inrättandet av ett nytt verk. Regeringen föreslår tre nya tjänster för administrativa uppgifter i den självständiga myndigheten. Vi motionärer är övertygade om att det snabbt kommer att visa sig att detta inte räcker. En självständig myndighet måste ha egna resurser för telefon, vaktmästeri, registratur, bevakning m.m. Dessutom finns områden som personaladministration, löneadministration och kontorsservice som måste fungera. Detta är rutiner som i dag i stort sett sköts av konsumentverket men som måste ersättas om en självständig myndighet inrättas. Var kostnaderna för detta kommer att hamna är det svårt att sia om. Men alla som har något begrepp om ekonomi måste inse att det blir dyrt, dessutom onödigt. Samarbetet mellan konsumentverket och allmänna reklamationsnämnden har fungerat alldeles utmärkt. I propositionen förordas att reklamationsnämnden skall ta ut en avgift av konsumenterna för att täcka besiktningskostnaderna. Vi äri princip motståndare till avgifter, men erfarenheten visar att kan man få tillgång till expertis när det gäller besiktningar av olika slag så är det till fördel för konsumenten som behöver hälp. Vi vill emellertid bestämt hävda att storleken på avgiften inte får överstiga värdet av det objekt som skall besiktigas. Vi föreslår också en maximering av avgiften till 300 kr. per objekt. I propositionen aktualiseras även frågan om en generell avgiftsbeläggning av nämndens verksamhet. Det sägs att frågan skall övervägas ytterligare och att det får ankomma på regeringen att pröva i vilken omfattning avgifter bör utgå i ärenden som nämden tar upp. Även om det är så att regeringen formellt har befogenheten att införa avgiftsbeläggning, anser vi motionärer att reklamationsnämndens verksamhet är så viktig och har en sådan omfattning att frågan om avgiftsbeläggning skall underställas riksdagen. Detta kräver vi i motionen. Herr talman! Näringsutskottet behandlar i betänkande 55 proposition 114, och utskottets borgerliga majoritet har yrkat bifall till propositionen på samtliga punkter. Mina partivänner i utskottet har reserverat sig till förmån för vår motion under två punkter, och jag yrkar bifall till dessa båda reservationer.

Herr talman! Myten om parternas jämställdhet odlas på många områden. På arbetsmarknaden jämställer man åtta nio finansfamiljer med i princip hela det övriga arbetande folket. På varumarknaden odlas myten om konsumentens fria val, och borgerliga ideologer brukar föra fram teorier om att konsumenten genom sitt köp röstar fram de bästa varorna på marknaden. Och sedan är allt frid och fröjd. Om det vore så enkelt skulle vi inte behöva diskutera konsumenternas ställning gentemot producenternas och säljarnas. Då skulle skräpet och lurendrejeriet försvinna, därför att ingen medvetet väljer smörja framför riktiga och bra varor. Nu existerar tyvärr inte det ideala förhållandet. Tvärtom. Konsumenterna hari regel svårt att hävda sig i köpsituationen. För att till någon del hjälpa den svagare parten — konsumenten — har man skapat flera olika organ till stöd och hjälp i situationer där det kan vara svårt att på egen hand få rättelse. Ett av dessa organ är allmänna reklamationsnämnden. Reklamationsnämnden har verkat på försök under ganska lång tid, och nu är det dags att permanenta verksamheten. Och det är mycket bra. Jag tror att många skulle ha hoppat högt om man hade föreslagit något annat. Nämnden har redan under sin försöksverksamhet blivit en institution, en del av samhällsorganisationen som är mycket värdefull för konsumenterna. Det föreslås också att nämnden skall skiljas från konsumentverket och bli fristående, och det föreslås att den skall få utvidgat verksamhetsområde när det gäller tvister om arbeten på fast egendom, t.ex. elinstallationer, målning etc. Tyvärr föreslår man inte att verksamheten också skall gälla köp av viss fast egendom, t.ex. småhus. Och det är synd, eftersom det i dessa fall gäller mycket stora och dyra affärer för den enskilde, och det är affärer där man kanske mer än på andra områden är utlämnad till säljaren och till att själv försöka tränga in i beskrivningar och svåra tekniska frågor. För nyproducerade hus är det svårt med ritningar och tekniska beskrivningar. För äldre hus är det svårt att kontrollera om det som uppges är sant och om det finns dolda fel. Även om det numera finns några rader i kontrakten där säljaren skall övertyga om att allt är riktigt och att alla uppgifter är sanna, så kan man säga att köparen sitter i en mycket svår situation när det gäller äldre hus. Vi anser från vpk att reklamationsnämndens verksamhet i framtiden borde omfatta även köp av fast egendom, t.ex. småhus. Regeringen vill inte tillstyrka detta i sitt förslag, och det vill inte utskottet heller. Man avstyrker vår motion i den delen. När man läser detta är det frestande, herr talman, att göra en jämförelse med politiken i övrigt. Utskottet går med på att kontrollera ytan, fasaden, tapeter, mattläggning, elinstallationer, men man går inte med på att titta på hur det ser ut bakom. När det gäller sådant skall inte konsumenten kunna få sina ärenden avgjorda i reklamationsnämnden. Så är det i politiken i övrigt också, för att dra parallellen: Man putsar och petar litet på ytan, men man går inte in på djupet, på de verkligt svåra och stora frågorna i samhället. Det är en intressant parallell — jag vet inte om den är ideologiskt betingad, men man slås av den. I propositionen föreslås också att man skall kunna avgiftsfinansiera nämndens verksamhet. Ur konsumentpolitisk synvinkel är det naturligtvis oacceptabelt. För dem som har det sämst ställt är en avgift för att få saken prövad i nämnden ett hinder för att gå till nämnden. Både reklamationsutredningen och konsumentverket har också avvisat tanken på avgifter. En avgift är en effektiv spärr mot att man snabbt och enkelt, utan att riskera något, skall kunna söka rättelse — speciellt om man är pank eller har gjort någon extra dålig affär. Jag är säker på att någon kommer att invända med att säga att det väl inte är så farligt med en avgift om kunden får rättelse och då tjänar pengar på att få varan utbytt eller få ersättning för en felaktig vara. Men det är ju inte bara detta som är vitsen med reklamationsnämndens verksamhet, utan det är också det faktum att om det kommer in många anmälningar, då kan man snabbt kartlägga skumma branscher och spåra dåliga produkter som börjar dyka upp på marknaden. Och där är det en styrka att nämnden får in så många anmälningar som möjligt. Sådant förhindras om man lägger en avgift på begäran att få rättelse. Vi föreslår alltså att man inte skall avgiftsbelägga reklamationsnämndens tjänster. Till sist, herr talman, något om relationsförhållandet till konsumentverket: I vår motionsskrivning har vi sagt att vi vill behålla de nuvarande relationerna till konsumentverket. Det är en skrivning som har karaktären av försvar gentemot propositionen, där man föreslår att nämnden skall skiljas ut från verket och bli en fristående statlig myndighet. Jag behöver inte i mitt anförande gå in på argumenten för att behålla sambandet och avslå propositionens förslag. Det är uppenbart att ett samband har stor betydelse för konsumentpolitiken i dess helhet. Det har vi redogjort för i vår motion, och det finns också med i propositionen, där man presenterar ett utdrag från reklamationsutredningen. Till betänkandet finns en socialdemokratisk reservation fogad som tar upp relationsförhållandet. Där yrkar man, trots att reservationens huvudinriktning är gemensam med vpk-motionens, avslag på vår motion. Men jag skall vara så generös, herr talman, att jag avstår från att yrka bifall till yrkande 2 i vår motion 1932. Vi nöjer oss här med att rösta för s-reservationen, eftersom den i huvudsak tillgodoser vad vi menar med vår skrivning. Däremot yrkar jag naturligtvis bifall till vår motion 1932 i övriga delar därför att ett bifall till den skulle få stor betydelse för dem som det ytterst handlar om: konsumenterna på den svenska kapitalistiska varumarknaden.

Herr talman! Jag skall som representant för utskottsmajoriteten på några punkter kort motivera vårt ställningstagande i det här ärendet, som gäller näringsutskottets betänkande 55 med anledning av proposition 114 om verksamheten vid allmänna reklamationsnämnden. Herr talman! Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter, och det sker på begäran av konsumenten. Verksamheten började för drygt tio år sedan, 1968. Det har visat sig att den på försök drivna verksamheten varit utomordentligt viktig och blivit uppskattad i hög grad, framför allt av de närmast berörda intressenterna, nämligen konsumenterna. Erfarenheterna är med andra ord mycket goda. Nu föreslås i propositionen delvis en utvidgning men framför allt en förstärkning av nämndens verksamhet. Förstärkningen består i att nämnden från att ha varit av mer provisorisk karaktär får status som stadigvarande. Detta markeras genom att nämnden enligt propositionen skall få ställning som fristående statlig myndighet. Självklart förutsätts emellertid i propositionen liksom från utskottsmajoritetens sida att det skall förekomma ett mycket nära samarbete mellan konsumentverket och allmänna reklamationsnämnden. Nämndens beslut kommer även i fortsättningen att utformas som rekommendationer. Som tidigare talare har framhållit föreslås i propositionen och av utskottsmajori teten att nämndens verksamhet skall kunna utvidgas när det gäller arbete på fast egendom och vissa, särskilda tjänster inom avgränsade områden. I propositionen nämns som exempel på sådana tjänster: elektriska installationer, VVS-installationer, målningsarbeten och golvbeläggning. Herr talman! Erfarenhetsmässigt vet alla konsumenter att det här är mycket väsentliga områden, där det mycket ofta uppstår tvister mellan entreprenörer och leverantörer å ena sidan och konsumenter å andra sidan. I propositionen fastslås också en annan mycket självklar och väsentlig sanning, nämligen att det är uppenbart att det är efterfrågan som styr omfattningen av nämndens verksamhet. Detta innebär naturligtvis att man måste se till att nämnden får ökade medel. Det föreslås, och hela utskottet står bakom detta, att avgifter för besiktningskostnader skall kunna tas ut. Socialdemokraterna går i sin reservation med på högst 300 kr., men majoriteten har utan begränsning tillstyrkt förslaget i propositionen, dvs. att avgift utan begränsning skall kunna utgå för besiktningsinsatser. Herr talman! När det gäller förslaget att allmänna reklamationnämnden skall skiljas från konsumentverket rent formellt och få en självständig ställning har både socialdemokraterna och vpk vänt sig mot detta. De önskar bibehålla de nuvarande förhållandena. Beträffande nämndens fristående ställning tycker jag att det ligger i öppen dag att det från rättsintressets synpunkt är helt nödvändigt med en fristående ställning. Det här landet är ett gammalt rättssamhälle, och det har alltid hävdats att när tvister skall behandlas, vare sig det sker i allmänna domstolar eller i annan ordning, skall det ske i helt opartiska former. Konsumentverket, som från sina utgångspunkter och med sina uppgifter gör utomordentligt fina insatser, är dock, herr talman, i detta sammanhang part, eftersom det har till uppgift att enbart hävda konsumentintresset. Självfallet är alla näringsidkare som får sina ärenden prövade tvistevägen precis lika mycket värda som vederbörande konsumenter. Vill man uppnå fullständig objektivitet och fullständigt förtroende för nämndens verksamhet, måste detta ske genom att nämnden i enlighet med gammal god svensk rättstradition ges en skyddad ställning. Jag tror att det är mycket väsentligt att framhålla detta. Utskottsmajoriteten har också menat att detta krav är väsentligt. Beträffande besiktningskostnaderna föreslås i propositionen att avgift tas ut. Även utskottet anser det helt rimligt att det tas ut en avgift och att denna i så fall täcker besiktningskostnaderna. Skulle man, herr talman, inte ta ut någon avgift, skulle nämnden utan tvivel kunna avvisa vissa ärenden i fruktan för att besiktningskostnaderna skulle kunna bli för höga. Det motsatta förhållandet inträder självfallet, om man tar ut en viss avgift. Då ökar nämndens möjligheter att pröva flera ärenden, vilket också måste gynna konsumenterna, då ju fler konsumenter på det sättet kan få sina ärenden prövade. När det gäller generella avgifter säger utskottsmajoriteten att man måste betrakta dem som ett medel för att verksamheten skall kunna koncentreras på de från konsumentsynpunkt väsentligaste frågorna. Detta har också framhållits i propositionen. Det är självklart att man med tanke på konsumenterna måste sålla bort bagatellärenden och koncentrera sig på de väsentligaste ärendena. Därför är givetvis en generell avgift överlägsen andra system. Utskottet har slutligen skrivit att man delar regeringens uppfattning att regeringen bör närmare få pröva frågan beträffande avgifterna i framtiden. Utskottet avstyrker alltså motionsyrkandena, som också delvis tagits upp i reservationerna. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Bengt Sjönell sade att alla förväntar sig ett nära samarbete mellan konsumentverket och allmänna reklamationsnämnden. Det kan man naturligtvis förvänta sig, men att få samarbetet att fungera blir säkert svårare. Och många av dem som i dag arbetar med konsumentpolitik och har erfarenhet av det nuvarande samarbetet är övertygade om att resultatet kommer att bli dåligt, om man skiljer på dessa båda verksamheter. Bengt Sjönell sade också att det är ett rättsintresse att inrätta ett fristående verk och skilja detta från konsumentverket. Vi har nu i sju åtta år haft detta nära samarbete mellan de båda konsumentorganen, och mig veterligen finns det inte ett enda fall där man kan peka på att någon favoriserats på ett sådant sätt att rättssäkerheten skulle vara i fara. Jag tror i stället att splittringsviljan hos de borgerliga partierna bottnar i det ljumma intresse som de har för konsumenternas problem, eller kanske i den starka knytning som de har till näringslivet. Ett införande av generella avgifter är ett mycket effektivt sätt att bromsa konsumenternas vilja att göra anmälningar till de olika konsumentorganen. Det är inte heller rätt att en konsument som anmäler ett missförhållande, som kanske berör stora grupper i samhället, ensam skall stå för kostnaderna för att detta rättas till. Jag tog i mitt inledningsanförande upp kostnadsaspekten, men Bengt Sjönell berörde inte denna med ett enda ord. Jag tror att det säkerligen kommer att innebära stora kostnader, när alla de administrativa rutiner som i dag sköts av konsumentverket skall flyttas över till och skötas av det nya verket. Jag begär ingen ingående redovisning av Bengt Sjönell av kostnaderna för detta, men jag tycker att han skall erkänna att utskottsmajoriteten har räknat fel när den endast tillskjuter tre tjänster som skall klara ett nytt verks administration. Men man kanske räknar med att avgiftsbeläggningen skall minska ärendetillströmningen på ett så markant sätt att det sjä diga verket skall klara sig med färre anställda.
Herr talman! Jag fastnade för samma del av Bengt Sjönells inlägg som min namne i Helsingborg, nämligen den där Bengt Sjönell sade att det är ett rättsintresse att ett fristående verk inrättas. Hela tiden ges uttryck för det som jag nämnde i mitt anförande, myten om parternas jämställdhet. Vore parterna jämställda, skulle vi inte diskutera konsumenternas problem och nödvändigheten av en reklamationsnämnd som tar till vara deras intressen. Reklamen, varuinformationen och allt det som hänger samman med marknadsföringen är ju ensidig. Och konsumenten måste alltid ta strid för att få rättelse. Någon ändring vad gäller dåliga produkter, felaktig marknadsföring m.fl. ärenden som avgörs av reklamationsnämnden kommer inte till stånd utan att konsumenten tvingas ta strid för detta. Det visar hur förhållandena är på denna marknad. Allmänna reklamationsnämnden är ett konsumenternas organ, och dess anknytning till konsumentverket är helt naturlig. Men för den skull behöver man inte misstänka att nämnden inte skulle vara opartisk i sak i sin bedömning av huruvida klagomål är berättigade eller inte. Det föreslås också att nämnden skall få en opartisk ordförande. Detta, och det faktum att det såvitt jag vet inte har förts fram någon väsentlig kritik mot reklamationsnämndens tidigare handläggning, borgar för att vi också i fortsättningen får en riktig behandling av de ärenden som kommer in till nämnden. Att nämnden organisatoriskt skall vara knuten till konsumentverket i stället för att byggas ut som en ny byråkrati tycker jag att även de borgerliga politikerna borde vara tacksamma för. Om man skall ta dem på orden och tro vad de hävdar till vardags i politiken, så borde de vara tacksamma för att den offentliga sektorn inte här sväller ut ytterligare en bit. Jag vill också peka på avgifterna. Det verkar hämmande, om det skall vara förenat med generella avgifter att få rättelse eller att få till stånd en besiktning. Det blir så att en rad ärenden inte alls kommer fram, och det hindrar en kartläggning av vad som faktiskt håller på att hända på marknaden. Om många likartade klagomål enkelt kan lämnas till reklamationsnämnden, vet man i stort sett vad som är på gång på marknaden. Jag kan inte förstå att utskottet är så negativt till vårt krav på en gratistjänst i det här avseendet för konsumenterna. Det är ju faktiskt så att de sämst ställda oftast gör de sämsta inköpen, i och med att de inte kan gå så högt upp i kvalitet och pris som de kanske skulle önska.
Herr talman! Till svar på de två kritiska inläggen med anledning av mitt första anförande vill jag helt kort säga följande. Handläggningen av ärenden i den allmänna reklamationsnämnden skall ske helt opartiskt i nämndavdelningar, där både konsumentintresset och näringsidkarintresset skall finnas representerade. Hans Pettersson i Helsingborg säger att vi från utskottets sida förväntar oss att det skall bli ett gott samarbete mellan reklamationsnämnden och konsumentverket men att ett sådant samarbete måste bli svårt att förverkliga. Men, herr talman, konsumentverket är företrätt i nämndavdelningarna och får där en fullständig insyn i reklamationsnämndens verksamhet. Då får man väl ändå medge att konsumentverket har möjligheter till samarbete och att samarbetet helt enkelt måste bli hundraprocentigt. Jag har svårt att förstå den här invändningen. Mot bakgrund av att konsumentverket är företrätt i nämndavdelningarna verkar denna invändning falla på sin egen orimlighet. Med anledning av att jag har hävdat rättsintresset, det utomordentliga intresset i ett gammalt rättssamhälle av att få en opartisk bedömning av sådana här saker, säger Hans Pettersson i Helsingborg att det inte hittills har visat sig vara något fel på handläggningen. Det är möjligt — jag tror det — att det inte har förekommit några felaktigheter eller att någonting gått snett i detta sammanhang. Men det finns ingen som helst garanti för att de människor som skall ha hand om dessa ärenden i framtiden alltid kommer att vara lika opartiska och lika oväldiga. Därför måste man ha ett fristående verk, som kan respekteras av bägge parter. Jag hävdade i mitt tidigare anförande att näringslivets representanter inte är något slags sekunda medborgare. De har samma intresse av och samma rättigheter som konsumenterna att kunna hysa förtroende för en rättsinstans av den typ som det här är fråga om. Hans Pettersson i Helsingborg säger att jag och andra företrädare för de icke socialistiska partierna har ett ljumt intresse för konsumenterna. Jag har lärt känna Hans Pettersson som en rejäl och seriös man, och jag tycker att det är ovärdigt honom att använda så billiga argument. Det är att slå under bältet så att säga. Vi har precis samma intresse för konsumenterna som Hans Pettersson själv har. Vi skulle kunna vända på saken och säga att han inte har något intresse för att näringslivet skall kunna fungera något så när tillfredsställande, men så billiga argument vill jag inte ta i min mun. När det sedan gäller de generella avgifterna vill jag bara säga att det finns en rad risker om man inte väljer avgiftsvägen såsom vi har föreslagit. Om man inte tar någon avgift finns det risk för att nämnden kommer att avvisa sådana ärenden där man befarar att besiktningskostnaderna blir för höga. Om man för en tvist till allmän domstol får man ju betala. Det finns ingen anledning att man inte skulle få betala även här.
Herr talman! Till Bengt Sjönell vill jag säga att det faktiskt är en viss skillnad mellan en domstol och reklamationsnämnden. Reklamationsnämnden utfärdar ju enbart rekommendationer, så någon garanti för att man får ekonomisk gottgörelse genom ett utslag i nämnden finns inte, såvitt jag har kunnat begripa. Sedan undrar jag om man kan garantera opartiskhet bara genom att bygga upp en ny byråkrati vid sidan om konsumentverket. Jag menar att det i så fall är lika tokigt som att påstå att vi bara för att det finns kvar ett organisatoriskt samband skulle ha fel när vi garanterar opartiskhet. Det är ju tvärtom så — och det visar man också på i utredningarna — att det är till nytta att ha ett organisatoriskt samband. Jag kan inte förstå varför de borgerliga i just den här frågan skulle vilja utveckla byråkratin och anställa mer folk och därmed öka den offentliga sektorns kostnader när det fungerar ganska bra. Ange ett vettigt skäl på den punkten!
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att en domstol beslutar och utfärdar domar, medan allmänna reklamationsnämnden utfärdar rekommendationer. Bägge måste vara helt opartiska organ, som inblandade parter kan ha fullt och hundraprocentigt förtroende för. I sak är det alltså ingen skillnad mellan en domstol och den här nämnden när det gäller de fordringar som man måste kunna ställa på dessa.

Herr talman! Frågan om allmänna reklamationsnämndens förhållande till konsumentverket är, som framhållits av Bengt Sjönell, av fundamental betydelse från rättssäkerhetssynpunkt. Allmänna reklamationsnämnden har uteslutande till uppgift att slita tvister mellan köpare och säljare, och den tillskapades under slutet av 1960-talet i samverkan mellan staten och näringslivet. Nämnden är sammansatt av representanter från både köparnas och säljarnas sida och har en opartisk ordförande i toppen. Jag har själv f. ö. tjänstgjort som sådan under flera år, och det är kanske en av förklaringarna till mitt engagemang i frågan. Konsumentverket har inflytande när det gäller att utse köparsidans företrädare. Att allmänna reklamationsnämnden inte skall stå under konsumentverkets lydnad eller på något annat sätt — formellt eller faktiskt — vara beroende av konsumentverket borde därför vara en självklarhet för en rättsstat. En sådan bindning måste vara ägnad att undergräva tilltron till nämndens opartiskhet och oväld — Caesars hustru får som bekant inte ens misstänkas. Förhållandet är detsamma som om högsta domstolen i olika avseenden skulle vara underordnad riksåklagaren. Det är därför fullständigt obegripligt att man kan hävda att nämnden inte bör äga full självständighet och inte bör vara en egen myndighet. Att konsumentverket verkligen representerar ett partsintresse kan så mycket mindre förnekas som majoriteten i den utredning som ligger till grund för propositionen — SOU 1978:40 — velat utrusta verkets chef med befogenhet att även formellt företräda konsumenten som ombud inför allmän domstol i konsumenttvister. Vidare är i dag ett stort antal tjänstemän från konsumentverket ledamöter i nämnden på konsumenternas sida. Man måste därför bestämt avvisa den socialdemokratiska reservationen, som syftar till att begränsa nämndens suveränitet i förhållande till konsumentverket. Jag är följaktligen mycket till freds med att såväl departements chefen som utskottets majoritet velat tillerkänna nämnden fullständig självständighet och oavhängighet, helt i enlighet med den reservation som jag ensam tvangs att avge i reklamationsnämndsutredningen. Att nästan alla remissorgan som företräder rättssäkerheten instämt i min bedömning är egentligen onödigt att framhålla. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Allan Ekström, som under en rad av år suttit som ordförande i reklamationsnämnden, säger att om vi inte ändrar organisationen och skapar ett eget statligt verk, kan vi inte klara det som rättsstaten kräver, nämligen att vi skall vara oväldiga. Men hur har det då fungerat under den här tiden? Har ni inte klarat det under den här tiden, herr Ekström? Vad betyder då den organisatoriska förändringen i det avseendet?
Herr talman! Till Hans Petersson i Hallstahammar vill jag säga att det är riktigt att verksamheten fungerat mycket bra under den tid som jag varit ordförande, men förut var det en försöksverksamhet. Nu gäller det emellertid att permanenta ett organ som har till uppgift att slita tvister mellan säljare och köpare. Nämnden har ingen annan uppgift än en ren domstolsuppgift, och då är det självklart att den skall vara fri och självständig i förhållande till båda sidor.
Herr talman! Ja, jag får väl göra det erkännandet att jag är säker på att herr Ekström är fullt kompetent att som ordförande i nämnden, och med nämnden, även i fortsättningen klara det här på samma goda sätt som hittills, även om man inte ändrar organisationsformerna. Det förtroendet har jag faktiskt för herr Ekström.

Herr talman! En aktiv konsumentpolitik, där den enskilde sätts centrum, är en väsentlig del av vårt marknadsekonomiska system. Näringsfrihet och fri konkurrens är hörnpelare i en sådan politik och utgör viktiga förutsättningar för ett fortsatt utvecklat välstånd i vårt land. Såväl konsumenter som producenter är bäst betjänta av att varor och tjänster är anpassade till de krav som konsumenterna ställer. Dessa krav kan variera från person till person, men också på grund av att den enskildes livssituation ständigt förändras. Målet för samhällets konsumentpolitik måste vara att trygga och värna konsumenternas valfrihet. Men det är också viktigt att den enskildes rätt till hälsa och säkerhet beaktas och tas till vara. För att konsumenten rätt skall kunna utnyttja sin valfrihet erfordras goda baskunskaper, men även insikter om varors användning och skötsel. Dessutom behövs lättillgänglig och ändamålsenlig varuinformation. De rättsregler som är avsedda att skapa ett skydd åt konsumenterna bör vara klart och överskådligt utformade. Den enskilde konsumenten skall ha rimlig möjlighet att känna till och kunna utnyttja sina rättigheter. Det behövs en mer allsidig utbildning i hushållsekonomiska frågor, i kostfrågor, i boendeoch miljöfrågor, för att underlätta konsumenternas privata livsföring. Vi måste få fler hushållslärare med goda kunskaper i konsumentekonomi, och vi måste initiera åtgärder för att möjliggöra forskning och utveckling på det konsumentekonomiska området. I skolan bör eleverna ges en grundläggande och allsidig hushållsoch konsumentutbildning. Forskningen i konsumentekonomi och konsumentsociologi bör byggas ut, och Sverige bör aktivt verka för internationellt standardiserade provningsmetoder och provningsnormer. Herr talman! Detta är i korthet några av de synpunkter som vi moderater redovisar i en kommittémotion, som nu besvaras i betänkande nr 54. Synpunkterna är, som också utskottet mycket riktigt har uppfattat, ett stöd för den konsumentpolitik som numera bedrivs med utgångspunkt i vad som sägs i regeringsförklaringen. I en tid då kraven på kunskap, noggrannhet och ekonomisering i hushållens inköp och konsumtion ökat har konsumentverket emellertid under det gångna decenniet till största delen frångått den tidigare politiken att tillgodose behovet av information om varuutbud, priser, kvaliteter m.m. för att i stället alltmer satsa på att styra företagen genom detaljerade riktlinjer. Det finns anledning att nu fråga sig om det är rimligt att hart när alla konsumentvaror skall regleras i ett byråkratiskt nätverk av detaljreglerande lagparagrafer och andra bestämmelser. Till vilken kostnad sker detta arbete? På vilket sätt kommer det den enskilde konsumenten till hjälp i en köpsituation? Vilket pris får konsumenten betala i form av prishöjningar på de varor och tjänster som berörs av konsumentverkets riktlinjer? I vilken utsträckning hämmas företagens produktutveckling? En utveckling mot alltmer lagstiftning och reglering av konsumenternas och producenternas situation kan inte vara rimlig. Det kan, som vi också anför i motionen, ifrågasättas om det var riksdagens avsikt då målet för samhällets konsumentpolitik fastställdes 1972. Enbart dessa frågeställningar motiverar den översyn av konsumentpolitiken —och i synnerhet konsumentverkets verksamhet — som vi har pläderat för i vår motion. Konsumentverkets verksamhet bör i högre grad inriktas mot hushållsekonomisk forskning, varutester, utbildning och information, varför nya riktlinjer för verkets verksamhet bör utarbetas. Avslutningsvis vill jag personligen ge ett exempel på verksamhet som mera ligger i linje med vad vi förordar, och det är Charlotte Reimersons Konsumentaktuellt i TV. Jag menar att detta program är mera till konsumentpolitikens fromma än de aktiviteter som konsumentverket ägnar sig åt och som vi har kritiserat i vår motion. Jag har således inget yrkande utan vill endast tillföra den fortsatta debatten dessa synpunkter. Vi utgår från att våra synpunkter beaktas inom ramen för det utrymme som regeringsförklaringen och det statsfinansiella läget medger. I övrigt, herr talman, vill jag ansluta mig till de synpunkter som tidigare redovisats i debatten av Margaretha af Ugglas och Allan Ekström.

Jag måste säga, herr talman, att om den senaste talaren inte hade talat om var han hörde hemma, så hade man faktiskt kunnat tro att han fanns med i samma parti som jag, eftersom hans uppfattningar i stort sett stämde överens med dem som vänsterpartiet kommunisterna har: att man skall värna om den enskildes valfrihet och att konsumenterna måste ha kunskaper. Men hur skall konsumenterna få de kunskaperna? Vi är helt överens om att man borde ha obligatorisk undervisning i de här frågorna i skolan. Men alla konsumenter finns ju inte där, och de konsumenter som i dag går och handlar måste också få information. Det anser vi att de bäst får genom att man bygger ut den lokala konsumentverksamheten. Det är i dag svårt att vara en medveten konsument och göra vettiga inköp. Utredningen visar att drygt vart tredje hushåll inte handlar på ett rationellt sätt vid köp av dagligvaror, och vart fjärde inköp av s.k. kapitalvaror är fel redan på planeringsstadiet genom att det inte svarar mot konsumentens behov. Reklamen, som borde ha till uppgift att upplysa och leda konsumenterna till rationella och välgrundade köp, är ur den synpunkten inte vederhäftig — för i så fall skulle varumarknaden inte se ut som den gör i dag. Sven Heurgren, som basar för konsumentverket, har nyligen, vid nordiska ministerrådets prissymposium i Göteborg, sagt om reklam: ”Identiska produkter säljs under olika varumärken till olika priser. Prisbombsstjärnorna och de "jättestora" rabatterna döljer fiktiva priser, dvs. utgångspriser som aldrig tillämpats. Extrapriser och färgsignaler på prislapparna ska ge konsumenten stimuli att välja dessa varor trots att de kanske inte är väsentligt fördelaktigare.” Han säger vidare att det finns olika sätt att försvåra för konsumenterna att göra rättvisa prisjämförelser genom den märkesmystik och de rabatter, extrapriser osv. som han kallar för jippokonkurrens. I Dagens Nyheter för den 23 maj finns det annonser där radiohandlarna Östermalms Radio, Högalids Radio och Radiohandlar'n i Täby i en gemensam annons säger: ”Nu får du 1 000:- för din gamla färg-TV + på köpet transistorradio + dessutom hämtrabatt.” — Hur skall konsumenterna kunna klara sådana här val?
Herr talman! Vi har i vår motion tagit upp konsumentverkets verksamhet i första hand — och jag har också gett uttryck för det i mitt anförande. Det är fråga om hur verksamheten där bedrivs och vilken prioritering som sker. Jag vill nu bara erinra om att riksrevisionsverket i en rapport har varit inne på samma synpunkter. Jag citerar: ”KOV” — konsumentverket — ”bör ägna ökad uppmärksamhet i planeringen åt informationen direkt till konsumenterna. KOV bör vidta åtgärder för att få ett bättre underlag för hur resurser bör fördelas mellan informationsinsatser och andra konsumentpolitiska medel, t.ex. riktlinjer.” Det är i linje med de här synpunkterna som vi anser att vi nu bör fullfölja en översyn av verkets verksamhet.

Herr talman! Karin Nordlander har under debatten yrkat bifall till motion 948 av mig och några andra socialdemokrater. Jag harläst utskottets betänkande nr 54 mycket noga, och jag har funnit att utskottet ganska väl har tillmötesgått motionens syfte. I betänkandet sägs att det har klargjorts ”att konsumentverket noga följer den försöksverksamhet som bedrivs på området och har klart preciserade krav på den prisinformation som bör stå till buds för konsumenterna. Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är angeläget att prisinformationen inte försämras. Att EAN-systemet ger möjlighet att tillhandahålla mera specificerade kassakvitton är intressant men innebär inte att ett borttagande av traditionellt utformade prisuppgifter från en stor del av dagligvarusortimentet ter sig acceptabelt. Utskottet förutsätter att konsumentverket även fortsättningsvis engagerar sig i frågan och effektivt bevakar konsumentintresset på detta område.” Det är ungefär de kraven jag har ställt i motionen. Visserligen hade jag begärt att man skulle ha en prismärkning i klartext förutom detta system, men jag inser också att man kanske måste ta den tid på sig som behövs för att komma underfund med hur det här systemet skall verka. Jag förväntar mig att konsumentverket följer upp såväl min motion som utskottets önskemål, och därför finner jag ingen anledning att i dag ställa något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är riktigt att skrivningen kan synas positiv. Men när EAN-systemet väl har genomförts är det svårt att åstadkomma någon ändring. Från konsumentverket redovisas också i betänkandet mycket tveksamma synpunkter. Där heter det bl.a.: ”T USA, föregångslandet på datakassaområdet, har en stark opposition från konsumentgrupper och handelsanställda medfört att sex stater och en lång rad städer och kommuner infört lagstiftning som förbjuder butikerna att slopa prismärkningen på varorna. Denna opposition samt problem att få till stånd en tillräckligt omfattande symbolmärkning i leverantörsledet har även medfört att introduktionen av datakassor försenats i USA.” På samma symposium som jag tidigare nämnde har också konsumentverkets chef sagt att det finns en medveten strävan att försvåra för konsument erna att göra rättvisa jämförelser mellan olika varor. Han syftar här på EAN-systemet som är under införande i dagligvaruhandeln, ett system med datoriserade kassor som enligt konsumentverkets chef gör att affärerna bl.a. slipper prismärkningen på varan; förpackningen har i stället en kod som inte säger konsumenten någonting. Tänk om vi konsumenter börjar köpstrejka — det har skett i USA, säger konsumentverkets chef. Det är detta som gjort att jag yrkat bifall till den här motionen; den stämmer överens med uppfattningar som vi tidigare framfört i den här kammaren.

Herr talman! Det stämmer, Karin Nordlander, att det i utskottsbetänkandet refereras att konsumentombudsmannen har uttalat sig på detta sätt. Men jag betraktar ändå inte Sverige som jämförbart med USA. Jag förväntar mig också att den konsumentombudsman och den konsumentorganisation som vi har i det här landet kommer att följa upp denna fråga på ett tillfredsstä sätt. Gör man inte det, Karin Nordlander, får vi återkomma.

Herr talman! Till näringsutskottets betänkande nr 62 angående affärstidsreglering har vi socialdemokrater fogat en reservation där vi begär att en ny affärstidslag skall införas. Vi grundar vår uppfattning på det förslag i affärstidslagskommitténs betänkande som vid remissbehandlingen har mött särskilt gensvar av de tunga remissinstanser som företräder konsumenternas intressen, LO, TCO, KF och delvis konsumentverket, som alla har uttalat sig för att en affärstidsreglering återinförs. Det är självklart att en stor del av vårt ställningstagande motiveras av omsorg om de handelsanställda, om företagare och deras familjer. Men jag vill samtidigt hävda att en affärstidsreglering enligt vårt förslag inte drabbar konsumenterna särskilt hårt. Det finns enligt min mening ingen yrkeseller konsumentgrupp som inte kan göra sina inköp på andra dagar än söndagar. När affärstidsregleringen slopades 1971 föranledde det flera motioner som vände sig mot förslaget, och vid behandlingen i kammaren var alla partier splittrade utom vpk. Det återstår att se hur dagens votering kommer att utfalla, om de borgerliga leden har slutits. Det har i debatten hävdats att de affärsanställda har ett serviceyrke, vilket skulle kräva att de måste ge service åt allmänheten även på söndagar. Mot detta kan sägas att vår strävan ändå måste vara att ge så många yrkesgrupper som möjligt tillfälle att vara lediga på söndagar när den övriga familjen är samlad, framför allt som det inte är en livsnödvändighet för konsumenterna att denna service finns tillgänglig på söndagar. Men det kanske krävs litet mer och litet bättre planering av inköpen. Det har också hävdats att söndagsstängt skulle drabba de små närbutiker som har växt upp och som enligt uppgifter har 25 26 av sin försäljning på lördagar och söndagar. Det mesta av dessa 25 Ze ligger dock på lördagar, och jag tror att konsumenterna numera är angelägna om att slå vakt om sin närbutik och planerar sina inköp på andra dagar. Majoriteten i utskottet har anfört en rad skäl för fria affärstider och mot en lagstiftning. Motiven är inte särskilt hållbara, enligt min mening, och man har överdrivit de praktiska problemen vid införandet av en affärstidsreglering. Jag kan inte heller i majoritetens skrivning hitta någon större känsla för eller omtanke om de affärsanställda och deras krav. Visst finns vissa praktiska problem att lösa vid införandet av ny affärstidslag. Det har ju gått många år sedan vi senast hade en affärstidslag. Köpmönstret har förändrats, i viss mån på grund av att varusortimentet i kiosker och bensinstationer har breddats. Men praktiska problem är till för att lösas, och det brukar gå ganska bra om bara viljan finns. Man kan inte, som utskottsmajoriteten gör i betänkandet, hävda att eftersom regeringen har deklarerat att den inte tänker införa någon affärstidsreglering, så bör inte riksdagen, underförstått, lägga ett ansvar på den att utarbeta en affärstidslag. Men, herr talman, får vår reservation kammarens gehör, så lär inte regeringen komma undan det ansvaret! Vi har i vår partimotion och vår reservation dragit upp riktlinjerna för utformningen av en ny affärstidslag. Jag vill med det, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! 1977 var 1975 års affärstidskommitté färdig med sitt förslag i affärstidsfrågan. En majoritet i kommittén föreslog någon form av reglering, men man var inte enig om hur den skulle se ut. Nu, 1980, efter många turer, föreligger ett betänkande i affärstidsfrågan. Det är inte första gången som den frågan diskuteras i denna kammare med anledning av väckta motioner — undertecknade av företrädare för samtliga riksdagspartier — om fortsatt affärstidsreglering. Oavsett riksdagsmajoriteter och regeringsinnehav har motionerna avstyrkts av näringsutskottet, ibland med snäv majoritet. Vänsterpartiet kommunisterna är det enda parti som haft en konsekvent linje i affärstidsfrågan. Övriga partier har varit splittrade. Centern är därnäst det parti som har varit mest emot fria öppettider. Centerpartiets kvinnor har ju också ett kongressbeslut i samma riktning. Att det är kvinnorna som uttalar sig mot ökat öppethållande är anmärkningsvärt och viktigt i detta sammanhang, därför att det är kvinnorna som står för den helt övervägande delen av inköpen. Vid handelsdepartementets och konsumentverkets konferens den 3 maj 1979 om konsumentpolitiken inför 1980-talet, redovisades en färsk undersökning. Den presenterades av professor Solveig Wikström. Av den framgick att 71 90 av kvinnorna stod för de inköp som kräver fysisk styrka, omsorg och tålmodighet. Mannen köper bilen och sköter bankärenden, men banker anses inte behöva ha öppet på söndagar. 50 96 av männen köper inte sina egna kläder. Vänsterpartiet kommunisterna har följt den här frågan sedan beslutet fattades i november 1971 om att dåvarande affärstidslag skulle upphöra vid årsskiftet 1971-1972. Vi har fortfarande inte funnit att det finns ett dokumenterat behov av söndagsöppna butiker. Försvaret för söndagsöppna butiker har varit och är ihåligt. En av de motiveringar som användes för slopande av lagen var att söndagsöppna butiker skulle ge hela familjen bättre möjligheter till gemensamma inköp av kläder och kapitalvaror som möbler etc. Vunna erfarenheter av fria affärstider under de här åren ger inget stöd för att det skulle finnas ett sådant behov. Den sammanställning som även finns i betänkandet visar att det inte är fackhandeln som har sina butiker söndagsöppna, inte heller livsmedelsbranschen. Erfarenheten visar att det främst är dagligvaruhandel, varuhus och stormarknader, som har utnyttjat möjligheterna till söndagsöppet. Att affärsfriheten främst används i konkurrerande syfte visar den ojämna fördelningen av söndagsöppetbutiker i landet. På vissa orter tvingas öppethållandet fram. Då en butik har öppet, följer övriga i samma bransch efter. På andra orter finns inga öppna butiker alls. Detta visar ju att det inte är behovet som styr öppethållandet utan tvärtom. Man blir söndagskund helt enkelt då det finns tillgång till söndagsöppna butiker. Bara för de stora butikerna är det ekonomiskt lönsamt att konkurrera. Genom att de har lägre personalkostnader och övriga kostnader på varje försåld enhet kan de i stort hålla priserna, medan de små kvartersbutikerna inte har samma möjlighet. Med sina högre marginalkostnader tvingas de ta ut ett högre pris —5—10 26 på vissa varor. Sammantaget innebär detta en negativ prisutveckling för konsumenterna. Det är också på de orter där söndagsöppna butiker förekommer som en förskjutning sker mot en positivare syn på öppethållandet. Det är däremot inte någon större skillnad mellan förvärvsarbetande eller hemarbetande kvinnor. De söndagshandlar i samma ringa omfattning. Motiveringen att man underlättar för kvinnorna att förvärvsarbeta är ett dåligt argument. F. ö. deltidsarbetar mer än hälften av alla förvärvsarbetande kvinnor, vilket är ytterligare ett argument mot söndagsöppet. Utskottet anmäler i betänkandet ett som man kallar praktiskt problem och anför: ”Ett förbud mot söndagsöppethållning och en inskränkning av öppethållningen på kvällar skulle följaktligen negativt påverka konsumenternas tillgång till närservice, något som blir till nackdel inte minst för gamla, sjukliga och rörelsehindrade personer.” Detta behöver egentligen ingen kommentar, men har verkligen de som här nämnts behov av ökat öppethållande? Jag betvivlar detta. Dessutom har dessa personer ofta så begränsad ekonomi att de säkert avstår från söndagsöppet mot billigare varor. Behovet av ökat öppethållande kan inte avgöras efter hur många som kommer in i butiken och kanske handlar för en eller annan tia i brist på annan sysselsättning. Besöksfrekvensen varierar också beroende på väderleken. Det intressanta är det verkliga behovet, och det är inte särskilt stort. Till den grupp remissinstanser som har ställt sig positiv till en affärstidsreglering hör bl.a. LO, TCO, Lantbrukarnas riksförbund, Centerns kvinnoförbund och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. Det är verkligt tunga organisationer, vilkas medlemmar måste räknas såsom representativa konsumenter och grupper av konsumenter, som säkert kan avgöra om det finns ett reellt behov av ökat öppethållande, eftersom de i stort har sina arbetstider förlagda till samma tider som de fasta affärstiderna. Ökat öppethållande ger oss inte heller mer pengar att köpa varor för. Med fortsatt svångremspolitik minskar behovet av öppethållande. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande med anledning av vpkmotionerna. Vi kan ansluta oss till den socialdemokratiska reservationen i dess helhet, och jag yrkar bifall till densamma.
Herr talman! Efter 60 år av affärstidsreglering har vi nu sedan årsskiftet 1971-1972 haft fria affärstider. Många var oroliga inför vad som skulle hända. I bräschen för reformen den gången gick dåvarande socialdemokratiske handelsministern Kjell-Olof Feldt. Vi hade i denna kammare en debatt, som spann över en och en halv dag. Den var verkligen intensiv. Nu har socialdemokraterna ändrat ståndpunkt sedan ett antal år. Ett återinförande av reglerade affärstider måste ske, anser socialdemokraterna. Flera utredningar har tittat på frågan om affärstidslag. Den senaste tillsattes av Kjell-Olof Feldt. Den bestod av representanter för politiska partier, konsumentverket, köpmän och löntagare. Som alla vet, blev förslagen splittrade. Men utredningen — Affärstiderna, 1977 — var enig i sin bakgrundsteckning, sin beskrivning av de fakta som i dag finns. Utredningen hade haft till uppgift att bl.a. studera de två största problemen: dels prisutvecklingen och dess samband med affärstiderna, dels den strukturutveckling som skedde inom handeln. På ingen av dessa båda punkter kunde den eniga utredningen finna att några negativa tendenser uppkommit. Prisnivån hade inte ”utvecklats i en för konsumenterna ogynnsam riktning och priserna i de söndagsöppna butikerna tenderar att ligga något under de priser som tillämpas i icke söndagsöppna butiker”. Vidare slås fast att ”det årliga antalet nyetablerade stormarknader, varuhus och större dagligvarubutiker har minskat. likaså det årliga antalet nedlagda dagligvarubutiker”. Utredningen hade därmed verifierat den förmodan som Kjell-Olof Feldt haft i sin promemoria i november 1971. Utvecklingen har tvärtemot vad många fruktade blivit den att antalet närbutiker ökat. Ute i bostadsområdena finns nu mängder av småbutiker, med begränsat sortiment men öppna på tider då yrkesarbetande kvinnor och män har möjlighet att handla. I stället har de stora varuhusen inskränkt sitt söndagsöppethållande. Konsumenterna vill inte ha söndagsöppet, säger nu socialdemokraterna i sin motion. Samma påstående hörs från vpk. som dessutom anklagar konsumenterna för att inte veta sitt eget bästa, att vara manipulerade, att efterfråga något de inte i själva verket vill ha. Och konsumenterna har ju — i de stora löntagarorganisationernas skepnad — inom ramen för affärstidsutredningen 1977 sagt sig inte vilja ha söndagsöppet. Men så tror jag inte är fallet. Det är genom att handla i de öppna butikerna som konsumenterna visar sin vilja. Underlag har konstaterats ute i bostadsområdena. Gamla och handikappade har på detta sätt fått närmare till dagligvarubutiker igen. Nej, motståndet mot söndagsöppet är i stället starkast hos de handelsanställda. Saken är bara den att organisationsgraden är ovanligt låg inom handeln, bland de deltidsanställda och i de små servicebutikerna. Detta kan man beklaga. Men i stället för att förbjuda söndagsöppet bör man väl avhjälpa arbetsmässigt dåliga förhållanden. 4 000 personer arbetar i dag inom söndagsöppna butiker. 1 000 av dessa är anställda enbart för söndagsarbete. Många av dem som arbetar i närbutikerna skulle inte alls stå till arbetsmarknadens förfogande om de inte erbjöds möjligheten att välja s.k. obekväm arbetstid. Samtidigt arbetar 20000 personer inom kiosker och bensinstationer. Dessa skulle inte beröras av den reglering socialdemokraterna vill införa. Men dessa personer har samma arbetsförhållanden, samma sena kvällar, samma ansvar för helger och söndagar. Var finns logiken? Inte skulle heller antalet minska från sammanlagt 24 000 till ”enbart” 20 000, om de söndagsöppna butikerna stängdes. Snarare skulle försäljningen delvis överflyttas till kioskerna och bensinstationerna. Dessa skulle behöva utvidga, fler personer anställas. Nettominskningen blir ingalunda 4 000. Det finns för liberaler åtminstone två avgörande skäl för att man inte åter skall införa en byråkratisk affärstidsreglering: Det är konsumenterna och inte några byråkrater som skall bestämma när, hur och vad man skall handla. Handeln är till för att tillfredsställa konsumenterna. Det är parodiskt att upprätthålla ett system där ”fritt sortiment” får säljas i alla kiosker och bensinstationer. Här finns allt som i dag också finns i närbutikerna, utom det som är nyttigt. I det fria sortimentet ingår snask, cigaretter etc. men inte mjölk, bröd och kött. De bilburna starka konsumenterna får vad de efterfrågar. Barnfamiljerna får inte köpa vad de efterfrågar. Att sedan rena byråkratiskäl talar för en fri affärstid är självklart. Hur skall man dra alla gränser? Hur skall sortimentet avgränsas? I näringsutskottets betänkande nr 62 finns en diger redovisning av alla dessa problem. Varför måste man försvåra för köpmän och småföretagare i turistorter etc.? Här kanske man förtjänar sitt levebröd under en kort men hektisk säsong. Sommargäster eller skidturister kan ge kortvarigt men intensivt underlag. Skall dessa näringar snärjas av att bara få ha öppet två söndagar per år? Är det inte i stället så att vi skall försöka slå vakt om turistnäringen — om de bygder som så väl behöver stöd till sin lokala näring? Nej, det ställföreträdande konsumentansvaret har överlevt sig självt. Socialdemokraterna bör återgå till sin tidigare riktiga ståndpunkt. Att nu återinföra en reglering av affärstiderna vore att ta ett stort steg bakåt, något som skulle slå hårt mot yrkesarbetande kvinnor, mot jämställdhet, mot konsumenternas fria val och även mot de många som fått ett jobb inom denna del av servicesektorn och som inte annars skulle gått ut i förvärvslivet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till näringsutskottets betänkande 62.
Herr talman! Sven Andersson tycks ju värna mycket om konsumenterna. Han använde en ton som verkligen var anmärkningsvärd. Men det finns direkta felaktigheter i det han säger. Han säger att de söndagsöppna butikerna håller lägre priser. Detta stämmer inte. Han menar att vi skall få handla i närbutikerna, och närbutikerna själva medger ju att på vissa varor höjer de priset med 10 20, exempelvis på läskedrycker. Han tycker att de förvärvsarbetande skall få handla när och var de vill. Då kan man ju, precis som Lilly Hansson, fråga sig om det inte måste vara dålig planering ifall man inte klarar att handla under den tid butikerna är öppna. I dag har nio av tio hushåll frys i sina lägenheter. På arbetsmarknaden ligger den normala arbetstiden på 40 timmar per arbetsvecka. Som jämförelse har detaljhandeln utan söndagsöppet en öppethållandetid på 55 timmar. Bankerna har i jämförelse med detta öppet endast 30 timmar, och postens öppettider blir allt snävare. Många postanstalter stängs helt under sommarmånaderna, och inga ansvariga har reagerat med tanke på deras konsumenter. Kanske är det för att postservicen inte har samma kommersiella inriktning som handeln? Förlängt öppethållande försämrar den personliga servicen inom handeln, vilket drabbar äldre, sjukliga och rörelsehindrade personer mer än söndagsstängda butiker. Öppethållande på söndagen skapar heller inte fler arbetstillfällen. Visserligen anställer man nya människor på nya arbetsuppgifter, men samtidigt försvinner behovet av arbetskraft på annat håll. Det sker inom samma enhet, där man får en förskjutning i försäljningen, men det är också så att andra affärer på grund av konkurrensen tappar försäljning och tvingas minska personalstyrkan. Söndagshandeln leder således inte till ökat köpkraftsutrymme utan bara till förändrade köpvanor. Personalplaneringen försvåras. Man anställer kvällspersonal, fredagsoch lördagshjälp, söndagshjälp och olika typer av avlösare. Det fordras många anställda, men ofta har de anställda så kort arbetstid att de mister sociala förmåner och reglerade anställningsförhållanden. Det är en bidragande orsak till vpk:s inställning till arbetstidsfrågan.
Herr talman! Det är ganska intressant att lyssna till Sven G. Andersson i dag och hans argumentation för fortsatta fria affärstider, om man jämför med den argumentation han förde 1971, när vi släppte affärstiderna fria. Man kan säga att det är samma argumentation, men den är precis omvänd. Nu tycker han att socialdemokraterna skall gå tillbaka till den riktiga ståndpunkt vi intog 1971. Så lät det verkligen inte då, och det kan man läsa om i ett f. ö. väldigt intressant protokoll från den debatten, som pågick en och en halv dag. Socialdemokraterna har ändrat sig, säger Sven G. Andersson och beklagar detta. Jag tycker att folkpartiet borde glädja sig i stället, eftersom folkpartiet tidigare har varit en stark anhängare av återinförandet av reglerade affärstider. Nu säger Sven G. Andersson att av de 4 000 anställda som nu arbetar på obekväma arbetstider är det I 000 som enbart arbetar på söndagar, och det är alldeles riktigt. När Sven G. Andersson argumenterade 1971 ansåg han att just denna situation var mycket skrämmande, med tanke på hur handeln utnyttjar den personal som är anställd på obekväma arbetstider. De handelsanställda skulle alltså få arbeta på söndagar när övriga familjemedlemmar var lediga och skulle därmed inte ha möjligheter att planera för söndagar tillsammans med familjen. Sven G. Andersson menade att företagen utnyttjar denna personal bara så pass mycket att de slipper betala sociala avgifter. Han sade: Är det vad vi strävar efter, att man skall kunna ha personal som man över huvud taget inte behöver ha kostnader för på den sociala sidan? I dag är argumentationen precis den omvända. Jag tycker det är fel att man skall använda personal på det sättet som Sven G. Andersson talade om 1971 — jag tyckte det då, och jag har precis samma åsikt nu. Det finns många yrkesgrupper i samhället som har serviceyrken. Det finns många som har arbete på obekväm arbetstid. Men för deras skull behöver man inte ha söndagsöppet. Jag har själv haft ett sådant yrke, då jag arbetade under lördagar och söndagar och sent på vardagskvällar, men jag har aldrig haft några problem med att planera mina inköp. Man har alltså inte väl underbyggda argument när man drar fram de yrkesgrupperna.
Herr talman! Jag skall villigt erkänna — och det tog Lilly Hansson upp —- att jag hade en helt motsatt uppfattning 1971 när vi förde den långa debatten. Men då hade vi inte det underlag som finns i dag. Vi hade inte heller då haft den strukturella förändring inom handeln som har pågått sedan 1971. Därför är det enkelt, om man har studerat affärstidskommitténs analyser och sett vad den kommit till för resultat, att konstatera att de farhågor som jag själv här i kammaren målade ut med hjälp av en mycket dyster och svart bild inte alls har besannats. Man såg en bild framför sig av hur stormarknader skulle slå ut dagligvaruaffärer och närbutiker. Men så har det inte blivit. Vi har fått tusentals servicebutiker i stället. Det har blivit en helt annan struktur på handeln. Tidigare trodde man också att priserna i söndagsöppna dagligvarubutiker skulle komma att ligga mycket högt. Och Karin Nordlander påstår nu att jag inte håller mig till sanningen i denna fråga. Man kan läsa på s. 20 i näringsutskottets betänkande. Där står det vad affärstidskommittén kom fram till i sin prisanalys: ”Priserna i söndagsöppna dagligvarubutiker tenderar att ligga något under priserna i icke söndagsöppna butiker.” Priserna i servicebutikerna överstiger priserna i dagligvaruhandeln med 5-10 &. Orsaken till att jag och många andra har fått en helt annan syn på söndagsöppet är ju den att det har blivit en helt annan struktur. De farhågor som vi tidigare hyste med avseende på utvecklingen inom handeln har ju inte alls besannats. Tvärtom har vi fått en hygglig utveckling inom handeln. Det har uppstått närbutiker i bostadsområden som tidigare saknade småbutiker. Därför har jag självfallet haft anledning att ompröva den uppfattning om söndagsöppna butiker som jag hade för ungefär nio år sedan.
Herr talman! De s.k. jourbutikerna t.ex. har högre prisnivå, begränsat sortiment, minimerad personalstyrka och är koncentrerade till tätorter. Öppethållande gynnar med andra ord resursstarka konsumenter och missgynnar de resurssvaga. Pia närbutiker säger själva att de håller priser som ligger 5-10 70 högre än normalpriserna.
Herr talman! Det är riktigt, Sven Andersson, att den här affärstidsnämnden som under en treårig prövotid skulle följa utvecklingen inte ansåg sig ha anledning att föreslå något ingripande från statsmakternas sida. Senare tillsattes det emellertid en utredning. Man kan fråga sig om prövotiden och tillsättandet av en utredning i viss mån har lagt en hämsko på utvecklingen mot söndagsöppet, så att det inte har blivit en så oerhört stark utveckling som de fruktade som 1971 ville ha kvar affärstidslagen. Sven Andersson sade att vi har fått tusentals servicebutiker och att detta är mycket positivt. 1971 var ju motståndarna mycket rädda för att närbutikerna skulle slås ut. Man tog för givet att närbutikerna skulle slås ut, eftersom man räknade med att folk skulle åka in till centra, stormarknader och varuhus och göra sina inköp. Sven Andersson menar att så inte har skett och att det är bra. I dag kommer man med samma argument. Nu är man väldigt rädd och tror att närbutikerna säkert kommer att slås ut om affärstidslagen införs. Varför tror man detta? Det är mycket motsägelsefullt. Jag har inte funnit något hållbart underlag för tron att närbutikerna måste slås ut på grund av att man förbjuder söndagsöppet. Man har ju öppet alla andra dagar, även på lördagar. På grund av de debatter som har förts och de krav som har ställts av konsumenterna när det gäller närbutiker tror jag faktiskt att konsumenterna är medvetna om hur väsentligt det är att ha en butik som ligger på nära håll inne i bostadsområdet. Jag tror alltså att man kommer att slå vakt om närbutiken och göra sina inköp där. Man kommer inte att svika butiken bara för att man inte kan handla i den på söndagarna. Jag tror att Sven Anderssons farhågor i det här sammanhanget är ogrundade.
Herr talman! Det är alldeles klart att man kan ha olika meningar om orsaker och annat. I det område i Örebro där jag bor hade vi en privat affär, en rätt så stor hall. Affären köptes in av KF i Örebro och byggdes om till en stor servicebutik. Det är alldeles klart — om jag nu skall hålla mig till denna typ av butiker — att det är verksamheten på lördagar och söndagar som bär uppen stor del av de andra butikerna. Det bekräftades vid de samtal jag hade med chefen för KF i Örebro län. Med det underlag vi i dag har med anledning av affärstidskommitténs utredningar och analyser kan det klart konstateras att vi som hyste farhågor och var emot Kjell-Olof Feldt när han lade fram sin promemoria om fria affärstider hade helt fel. På s. 20-21 i utskottsbetänkandet sägs klart att vi hade fel på alla punkter. Vid kontakter som jag har haft med affärstidskommitténs ledamöter hade framkommit att socialdemokraterna verkligen hade det bes utformningen av sin reservation — det tog emot. Det var nästan så — som en ledamot sade — att livstycket sprack vid ansträngningarna att formulera en reservation efter det att de hade skrivit under på alla de fakta som redovisades i affärstidskommitténs utredning.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar benar på ett föredömligt sätt upp de problem som ett återinförande av en affärstidsreglering skulle innebära. Och Sven Andersson har gått igenom dessa frågor på ett sådant sätt att det egentligen är onödigt för mig att ta till orda, alldeles särskilt som jag har råkat bli alltför hes för att egentligen prata.

Det kan inte, om man bortser från det partitaktiska, vara enkelt att välja mellan de två knapparna. I den reservation som här finns går man, ur en departementschefs synvinkel, alltför lättvindigt förbi en hel del av dessa svårigheter. Socialdemokraterna säger i reservationen att regeringen när den utfärdar affärstidslagen skall ta hänsyn till ”de nya köpmönster som har växt fram i samband med att varusortimentet i kiosker och på bensinstationer successivt har breddats”. Det är för mig mycket svårt att förstå hur det mera exakt skall gå till.

Och man får faktiskt inte något stöd i dessa avseenden genom att läsa den två sidor långa partimotionen. Man får inte heller något stöd, om man läser det avsevärt tjockare betänkandet från affärstidsutredningen. För att nå fram till den slutsats som man så att säga från början hade bestämt sig för att nå fram till förbigår man nämligen dessa komplikationer. Det förhåller sig alltså precis så som utskottsmajoriteten konstaterar i sin skrivning, att om reservationen skulle vinna kunde de där framställda förslagen knappast utan kompletterande utredning läggas till grund för en lagstiftning. Även om det blir en hel del repetition av argument som redan är framförda och väl kända är det behövligt för mig att peka på de svårigheter som finns, och det är konstateranden som också utskottsmajoriteten har gjort. Till svårigheterna hör t.ex. prisfrågorna, som ju redan berörts här i kammaren. Det är riktigt att man har olika prisnivåer i jourbutiker och andra butiker. Men -— det har arbetstidsdelegationen påpekat och även Sven Andersson här i kammaren — om man jämför en dagligvaruaffär med en annan dagligvaruaffär av precis samma typ, dvs. två helt jämförbara butiker, av vilka den ena har söndagsöppet och inte den andra, finner man att det inte är den som har söndagsöppet som har högre priser utan tvärtom. Att sedan jouraffärerna av olika anledningar har något högre prisnivå är faktiskt ett helt annat problem. Vad som också bör sägas när det gäller priser är att om vi skulle återinföra en affärstidsreglering, så skulle det — jag kan inte förstå annat — verkligen leda till högre priser. Det skulle ju faktiskt bli fråga om ett dyrare sortiment. Om man tittar på den lista över varor som socialdemokraterna tänkt sig skulle få säljas i kiosker, finner man att det skulle vara tillåtet att sälja tvättmedel i portionsförpackning men inte i ekonomiförpackning. Jag kan inte begripa annat än att det skulle bli fördyrande för konsumenterna. Man skulle också kunna få sälja servetter, handdukar, bägare, tallrikar och bestick för engångsbruk. Engångsgrejer är väl genomsnittligt dyrare än sådana som går att återanvända. Dessutom synes det av miljöskäl inte vara det mest angelägna att genom lagstiftning ytterligare uppmuntra användningen av engångsartiklar. När det gäller kostnaderna skulle man också, genom den lagstiftning som socialdemokraterna tänker sig, frampressa avsevärda investeringar — investeringar av ett helt onödigt slag. En del kiosker skulle behöva byggas ut för att kunna hålla det sortiment som finns upptaget i socialdemokraternas lista och som är ett bredare sortiment än det flertalet kiosker för. Bensinstationer t.ex., som i dag för ett bredare sortiment än det som finns upptaget på den här listan och som skulle vilja sälja en del av sitt sortiment på söndagar, skulle behöva göra speciella investeringar för att så att säga avskilja det ”förbjudna” sortimentet. Annars kunde ju någon prospektiv kund lyckas övertala en säljare att glutta på skynket och sälja även ett tvättmedel i ekonomiförpackning i stället för 50 portionsförpackningar. Därtill kommer naturligtvis också kontrollen av systemet. Den är ju inte alldeles gratis, även om man vill förbise den kostnaden, därför att kontrollen inte omedelbart föranleder något anslag i statsbudgeten. Polis skall kila runt om söndagar, lördagskvällar och andra kvällar och titta efter att det faktiskt inte står någon bandit i en butik och säljer sådant som han inte får sälja. Och polisen är ju redan i dag så arbetsbelastad, att om någon ringer och säger att han blivit rånad på Stureplan, får han till svar: Skicka in en skriftlig rapport, så får vi se om vi kan hitta rånaren. Det förefaller mig vara en felanvändning av resurser att låta polisen ägna sig åt sådan här butikskontroll. Och det blir dyrt för vanliga människor med en sådan omläggning, för att inte tala om den extra lilla kontrollapparat som utskottet så riktigt påpekar måste byggas ut för att avgöra vilka av de två söndagar under året som affärerna enligt socialdemokraternas förslag skall få ha öppet och som de faktiskt har haft öppet. Man får ju se till att det fram mot söndagen före jul inte uppstår en dispyt mellan länsstyrelsen och en butiksinnehavare om huruvida han hade öppet en söndag mitt i sommaren eller inte. Det måste då ske en registrering av vilka söndagar som butikerna har öppet, och det är inte heller alldeles gratis. Herr talman! När det sedan gäller konsumentnyttan så har det redan varit en diskussion om huruvida det är till nytta för konsumenterna att ha öppet. I det sammanhanget sade Lilly Hansson att t.ex. dubbelarbetande inte har något intresse av sådana öppettider, eftersom de har gott om möjligheter att handla på andra dagar än söndagar. Men även om vi ofta talar om söndagsöppna butiker, så skulle en reglering inte bara gälla söndagar utan också lördagseftermiddagar och vardagskvällar efter kl. 20.00. När vi funderar på hur lätt eller svårt det kommer att bli framöver, om den socialdemokratiska reservationen vinner, får vi väl också tai betraktande hur lång tid som exempelvis de dubbelarbetande skulle vara avskurna från möjligheten att göra sina inköp. Låt mig också säga att det inte bara är fråga om serviceköp i jourbutiker eller andra livsmedelsaffärer utan att det också gäller möbelaffärerna. Jag skulle vilja se socialdemokraterna en söndag på parkeringsplatsen ute vid Ikea med hög röst tala om för folk att de inte begriper sitt eget bästa, eftersom de åker till Ikea på en söndag och att de använder sin fritid på ett fullständigt felaktigt sätt. Jag skulle vilja se de socialdemokrater som kan tänka sig att slå igen Ikea på söndagarna framföra detta budskap till människorna. I själva verket är det väl så att inköp av större omfattning — det kan t.ex. gälla köp av en fåtölj eller en soffa på Ikea — är en ganska stor utgift. Ofta vill man inte bara ha sig själv att rådgöra med utan även gärna övriga familjemedlemmar. Men det är inte så lätt att organisera en sådan ”familjeutflykt” annat än på lördagseftermiddagar eller söndagar. Även byggvaruhusen vill socialdemokraterna slå igen på lördagseftermiddagar och söndagar. Jag skulle vilja se socialdemokraterna stå utanför byggmarknaderna, när folk kommer dit för att köpa verktyg, brädbitar eller vad det nu kan vara, och tala om för dessa människor att de har valt en alldeles felaktig uppläggning av sin livsföring. Jag tror att det skulle vara svårt att få dessa människor att förstå att den åtgärd som ni föreslår verkligen är så klok. Om man tittar på reservationen framgår det av denna att ”de remissinstanser som närmast företräder konsumenternas intressen — LO, TCO och KF samt konsumentverket — alla har uttalat sig för att en affärstidsreglering återinförs”. Sedan drar man slutsatsen att det alltså är ”uppenbart att en förnyad affärstidsreglering också skulle tillgodose ett önskemål från konsumenternas sida”. Men, herr talman, är inte det något av ett cirkelbevis? Först säger man att LO och TCO är de som företräder konsumenterna. Sedan säger man att för dem som företräder konsumenterna måste det vara ett konsumentintresse att butikerna slås igen på det här viset. Men dessförinnan får man faktiskt lov att bevisa att LO och TCO just i det här sammanhanget verkligen inte företräder ett ganska så snävt fackligt intresse utan att de faktiskt företräder konsumentintresset, något som är fullständigt obevisat. Jag tror att jag inte är indiskret om jag säger att framskjutna företrädare för åtminstone en av dessa organisationer klart har uttalat att remissyttrandet med anledning av betänkandet faktiskt var betingat av att ett fackförbund hade den redovisade uppfattningen. Yttrandet var inte betingat av att man ibland också fungerar som tillförordnad konsumentföreträdare. Låt mig också tillägga i vad gäller KF och konsumentverket, som man här buntar in i sitt cirkelbevis, att KF — som ju uppenbarligen våndats ohyggligt över sina ställningstaganden härvidlag — inte alls gick på den linje som ni socialdemokrater föreslår utan på en annan linje. Man menar nämligen att butiker under en viss storlek skall få ha öppet. Det har sagts mig när det gäller utskottets överväganden — det kan vara fel — att det på socialdemokratisk sida fanns ett visst intresse för att man skulle undersöka just KF:s linje men att man fann att den i praktiken skulle bli ännu mera komplicerad än ett system enligt er motion och er reservation. Det kan vara hur det vill på den punkten. Man kan dock inte säga att KF står bakom den uppläggning som ni har. Det gäller också konsumentverket, för dess utlåtande var alls inte något stöd för socialdemokraternas linje. Konsumentverkets utlåtande redovisade i stället att man så småningom, ehuru det där är en partssammansatt styrelse, efter mycket besvär lyckats få ihop någonting som liknande en majoritet för KF:s linje — den som man nu vid denna prövning funnit vara absolut omöjlig. Det var konsumentverkets linje och alltså inte den som ni har tänkt er här. Detta att ha en affärstidsreglering, herr talman, är inte något utslag av intresse för konsumentnytta, utan det är mer av godtycke och förmynderi. När det gäller glesbygdsservice vill jag starkt understryka vad som står i utskottsbetänkandet, att ett genomförande av förslagen i socialdemokraternas reservation skulle leda till att ett antal glesbygdsaffärer, framför allt i skärgårdarna, måste slås igen. Det är faktiskt så att många av dessa butiker lever på att de under några månader på sommaren har en hög omsättning. Sedan håller man i gång under vinterhalvåret också. men det skulle man inte kunna göra, om inte omsättningen under sommaren var så hög. Det skulle vara utomordentligt beklagligt om dessa affärer fick sin bas så inskränkt. Jag skulle också vilja se socialdemokratiska riksdagsmän stå ute i skärgårdshamnar osv., när det kommer båtfolk in på lördag kl. 4 som vill handla, och tala om för dessa människor att här har ni tänkt alldeles fel — man skall inte handla på lördagseftermiddagen. KI. 3 skall det vara stängt, och så öppnas det igen på måndagsmorgonen. Jag tror att dessa människor har svårt att förstå de här tankegångarna. Även om vi inte skall misstro någons goda motiv, så tror jag att vi måste säga att socialdemokratern velat s motion och reservation är uttryck för att man snävt fackligt intres e. Och när jag nävt fackligt intresse menar jag inte att man egentligen att värna dem som arbetar i butiker, för det lär v är ute efter ra det lättaste som finns att rekrytera med dessa arbetstider, utan det är snarare ledningen för Handelsanställdas förbund som, av alldeles speciella skäl, är väldigt intresserad av en affärstidsreglering. Ett allvarligt problem med denna reglering är också den snedvridning av olika viktiga förhållanden som skulle uppstå — en snedvridning t.ex. av konkurrensen. Det är ju inte för inte som Riksförbundet Kiosk & gatukök är mycket intresserat av en affärstidsreglering, för kioskägarna ser framför sig gyllene tider. Men det är då en snedvridning av konkurrensen i förhållande till affärer som jag antar att de flesta här egentligen känner varmare för än kiosker. Inget ont om kiosker, men andra affärer säljer i det långa loppet värdefullare ting, dessa andra affärer kommer att få ett sämre konkurrensläge. Det är också en snedvridning av konsumtionen som man kommer fram till med den uppläggning som ni vill välja, eftersom det sortiment som ni har tänkt er att man skall få sälja på söndagar inte är det sortiment som från olika utgångspunkter ter sig som det mest betydelsefulla. Det kan faktiskt vara anledning att titta på den sortimentslista som socialdemokraterna har tänkt sig, alltså den förteckning över produkter som skall få säljas på söndagar. Det är ett mycket viktigt dokument, ifall reservationen skulle vinna, helt enkelt därför att man inte har tänkt sig att ge några dispenser. Tidigare, när man hade affärstidsreglering, var det ju så att man gav mängder av dispenser, men eftersom det tidigare systemet brakade ihop under byråkratitrycket av alla dispenser, slopade man affärstidsregleringen. Nu vill man alltså återinföra den, och då tänker socialdemokraterna: Nu skall vi ha ett system utan några som helst dispenser: det skall inte vara möjligt för någon enda butik med vanligt sortiment att hålla öppet under de här tiderna, utan i stället skall det bli butiker som bara för de varor som står upptagna i denna förteckning som skall få vara öppna. När man granskar den listan kan man fråga sig varför det skall vara så fantastiskt betydelsefullt att sälja just tobaksvaror — det står näst överst — på söndagar eller på lördagseftermiddagar. Som det står i utskottsbetänkandet får man enligt er förteckning sälja drivmedel till motorfordon och tillbehör till sådana fordon, men man får inte sälja tillbehör till cyklar. Och så får man sälja portioner av mat, som värmts eller grillats på stället. Den skall alltså ha värmts eller grillats på stället, men om maten är kall på stället. får man inte sälja den. Det är också väldigt svårt att förstå det. Konfektyrer skall man få sälja, men inte grönsaker, herr talman! Och socker, men inte salt. Honung skall man också få sälja, men inte ketchup. Och så finns det en lång fotnot a artiklar för hygien och här, som hänför sig till att man skall få sälj kroppsvård. Studerar man denna långa fotnot finner man — vilket också utskottets majoritet har funnit — att det skall vara tillåtet att köpa piprensare på en söndag men inte tandpetare, vilket jag tycker är konstigt. Och sedan — bara för att peka på en av svårigheterna att tillämpa allt det här så småningom -— går det bra att sälja ballonger. Jag vet vad en ballong är för någonting, men jag vet inte vad ”andra smärre leksaker” är. Vem skall till sist avgöra vad som är en ”smärre” leksak? Det är inte alls så enkelt. Även gravprydnader skall man få sälja, och det är ju älskvärt av socialdemokraterna. Jag nämner detta exempel, gravprydnader, plus det allra sista exemplet som står på listan, nämligen julgranar, därför att det är anmärkningsvärda exempel, herr talman, på hur långt man har kommit, om man ens skall behöva tala om för svenska folket att det går bra att köpa julgran på söndag, om söndagen råkar vara dagen före julafton. Då tycker jag att det har gått väldigt långt i Sverige, om det ens skall behöva meddelas svenska folket. Gravprydnader får man alltså köpa — och det skall folket naturligtvis vara tacksamt för — men man får däremot inte köpa stearinljus — jag kan inte se ordet stearinljus på den här listan. Men om man då köper gravljus och inte sätter dem på graven, utan placerar dem på middagsbordet, så kanske man kan ha någon annan belysning än elljus, och det kan ju också vara bra. Mycket av vad jag har nämnt här är väl känt och har framförts många gånger — det är utvecklat i utskottets betänkande och har även tagits upp av Sven Andersson i stora stycken. Att jag ändå har velat ta till orda, herr talman, beror på att när kammaren så småningom går till votering om det här blir det svårt för en departementschef att se vad som egentligen kommer att hända i riket, om den här reservationen skulle — vilket jag hoppas att den inte skall — vinna.

Herr talman! Handelsministern erkänner att det tillämpas olika priser, även om jämförbara butiker har samma priser. Jag förklarade i mitt huvudanförande att varuhus och stormarknader kan hålla lägre priser därför att de har lägre kostnader per såld enhet. Det är emellertid de små butikerna vi vill slå vakt om, och ett ökat öppethållande innebär en risk för att dessa butiker konkurreras ut. På grund av sina kostnader tvingas de att ta ut högre priser, och för dem är det fördyrande med söndagsöppet. Det är f. ö. inget annat nordiskt land som har söndagsöppet. I Norge säger man att man inte alls kan förstå varför butikerna skulle ha söndagsöppet. För några år sedan gjorde man ett experiment i Oslo. En butik höll öppet på söndagar bara därför att man ville testa konsumentbehovet. Folk strömmade naturligtvis köpte bröd, mjölk, smör och andra basvaror som man lika gärna kan handla stora skaror till den här butiken. Men vad köpte man? Jo, man precis vilken dag som helst i veckan och som man numera har möjligheter att förvara. Så söndagsöppet vill man inte ha i Norge. En annan part som inte vill ha söndagsöppet är Köpmannaförbundet, där många av dessa små butiker är organiserade. Köpmannaförbundet säger att man vill ha en reglering av af stiderna som förbjuder söndagsöppet. I övrigt vill man ha möjlighet till fritt öppethållande under vardagar. Köpmannaförbundet säger att en söndagslag är en rimlig kompromiss mellan de olika intressen som berörs: konsumenter, anställda och köpmän. Jag kan för min del satsa på de krav som Köpmannaförbundet här ställer. När det gäller LO vill jag till sist bara säga att man naturligtvis företräder sina medlemmar, som också i allra största utsträckning är konsumenter.
Herr talman! Handelsministern talar om de enorma svårigheter som det skulle innebära att införa en affärstidsreglering igen. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att jag tror att man överdriver dessa svårigheter. Det får inte bero på bekvämlighet från regeringens sida att man inte tar tag i de svårigheter som möjligen kan uppstå men som är till för att övervinnas. Jag tror att ni har så skickliga medarbetare i departementet att ni klarar av detta. Handelsministern talar också om att detta måste utredas. Vad är det som måste utredas? Det skulle jag vilja ha svar på. Karin Nordlander har tagit upp frågan om priserna. Vi hade precis samma debatt 1971. Då sades det att priserna skulle höjas enormt om vi släppte tiderna fria. Nu sägs det att priserna kommer att höjas därför att vi inför en affärstidslag. Staffan Burenstam Linder har uppehållit sig väldigt mycket vid sortimentet och raljerat om det. Det är möjligt att man kan göra det. Men handelsministern bör ju veta vad som ligger bakom detta med vanligt kiosksortiment som fanns redan tidigare då vi hade en affärstidsreglering. Det är ingenting onormalt i det. Det är möjligt att man kan behöva se över detta sortiment och införa någonting mer på listan över det som får säljas. Så till frågan om kontrollen! Det är nästan så att man ser en polisstat framför sig. Tjyvar och banditer kan gå in och råna folk, medan poliserna är ute i butikerna för att kontrollera om man där äljer ett paket tvättmedel. Jag tror inte alls att det behöver bli på det viset. Polisen kommer naturligtvis i så fall att göra stickprovskontroller. Men skapar man tillräckliga sanktioner mot affärer som inte lever upp till lagens intentioner tror jag inte att dessa problem kommer att bli långvariga. Så frågan om vilka söndagar varje år man skall hålla öppet. Vilket enormt problem länsstyrelsen kommer att få! Vi har fackliga organisationer som vid förhandlingar säkerligen kommer att se till att det blir två söndagar per år. De fackliga organisationerna kommer att se till att affärerna inte försöker fuska till sig någon extra söndag. Sedan var det de dubbelarbetande konsumenternas behov. Det behövs inte några fria affärstider för de dubbelarbetande. Om man arbetar på förmiddagen, har man hela eftermiddagen fri, och arbetar man på eftermiddagen, så kan man handla på förmiddagen. Om affärerna håller öppet till kl. 20.00, så vore det väl underligt om man inte skulle hinna göra sina inköp innan dess och under hela lördagen fram till kl. 15.00 i varje fall. Det är klart att LO och TCO slår vakt om sina medlemmars fackliga intressen, men de flesta av dessa organisationers medlemmar är ju också konsumenter. Och så några ord om skärgårdsbutikerna. Nog är det väl i all sin dar ändå så att man inte bara handlar på lördagseftermiddagar och på söndagar i skärgårdsbutikerna. Om vi inför en affärstidslag lär sig väl svenska folket inkl. turisterna detta och vet när butiken är stängd. Under sådana förhållanden åker man naturligtvis in med båten på fredag eftermiddag eller på lördag morgon. Företrädarna för handeln vill absolut inte ha en affärstidsreglering med dispenser. Om vi skall ha en affärstidsreglering skall det därför vara en sådan utan dispenser.

Herr talman! Frågan om affärstidslagens vara eller inte vara är föremål för debatt i kväll liksom den varit vid många tidigare tillfällen i kammaren. Mellan 1973 och 1977 har vi varje år haft motioner i det här ärendet att behandla. Det är inte bara här i riksdagen som debatten har varit intensiv, utan både enskilda och olika organisationer har varit och är starkt engagerade i frågan. Det går inte att få en entydig och klar bild av var de olika organisationerna står i bedömningen av frågan om affärstidslagens införande. Det är sällan som man får en så splittrad bild av en fråga som fallet är här. Meningarna är delade inom de flesta organisationer, och även inom myndigheter. Det gäller t.ex. beträffande konsumentverket, vissa länsstyrelser, styrelsen för Kooperativa förbundet och Kommunförbundet. Även inom de politiska partierna har olika åsikter kommit till uttryck. När den socialdemokratiska regeringen 1971 föreslog att man inte skulle förlänga affärstidslagen utan låta affärstiderna bli fria var också meningarna delade, och flera olika förslag till lösningar fördes fram. Centerpartiet var till största delen för en förlängning av lagen i tre år. Endast fem av centerpartiets ledamöter röstade för regeringens förslag. Inom centern ansåg vi av olika skäl att fria affärstider kunde få flera negativa effekter. Olika uppgifter visade t.ex. att många butiker kunde få ökade svårigheter, vilket bl.a. kunde resultera i nedläggningar. De som i första hand då skulle drabbas var de små butikerna, och särskilt de som låg i glesbygd. Centern har alltid slagit vakt om och arbetat för dessa, varför omtanken om dem utgjorde ett viktigt skäl för oss att arbeta för en förlängning av affärstidslagen. Den försämrade service som man då befarade skulle bli en följd av den förutsedda ökningen av nedläggningarna skulle dessutom drabba konsu menterna och resultera i betydande svårigheter för många att klara sina inköp. Särskilt gäller detta äldre och handikappade som i hög grad är beroende av närservice. Och hur har det då blivit? Dess bättre har erfarenheterna sedan 1971 visat att de farhågor som vi den gången hyste inte har besannats. Takten i nedläggningen av livsmedelsbutiker har avtagit. I tätorter har nyetablering skett av servicebutiker, som i stor utsträckning lever på långa öppettider. Eftersom dessa butiker är lokaliserade nära konsumenterna, betyder denna utveckling att dessa har fått en bättre service. Många små butiker ute i glesbygderna kan fortsätta sin verksamhet på grund av den utökning av för Iljningen som sker under turistsäsongen. Ett förbud mot förlängt öppethållande skulle äventyra deras existens och medföra olägenheter både för turisterna och för den fasta befolkningen. Priserna i söndagsöppna butiker ligger enligt affärstidskommittén under priserna i övriga dagligvarubutiker. Konsumenterna får genom fria affärstider ökad valfrihet när det gäller tid för inköp. Man får också lättare att välja den typ av inköpsställe som man tycker är bäst. Enligt uppgifter som kommit oss till del har inte omfattningen av söndagsöppna butiker ökat, utan det verkar som om en stabilisering har inträtt. Därför kommer ett beslut om fortsatt fritt öppethållande inte att innebära någon drastisk förändring. Tvärtom är det så att om den socialdemokratiska reservationen skulle vinna i omröstningen skulle det få stora och svåra konsekvenser för handeln och även för många konsumenter. Detta är något som handelsministern belyst mycket ingående i sitt anförande, så det finns inte anledning att ta upp det ytterligare. I den debatt som just nu förs bland allmänheten har många erinrat om dessa konsekvenser. En av dem är tidningen Vi:s chefredaktör Allan Larsson, som i en ledare pekat på flera negativa konsekvenser som skulle uppstå om vi fick en ny affärstidslag. Tidningen Vi har även gjort en undersökning om konsumenternas önskemål om öppethållande. Resultatet av denna undersökning visar att viktiga konsumentönskemål skulle trängas tillbaka om den av socialdemokraterna föreslagna lagen genomförs. Håll öppet för konsumenterna, manar Allan Larsson, och det är en maning som jag kan instämma i. De handelsanställdas synpunkter måste man givetvis beakta och se till att de inte får försämrade förhållanden. Enligt affärstidskommittén har inte de fria affärstiderna haft någon starkt negativ effekt på de handelsanställdas förhållanden. Arbetstiden på övertid och obekväm tid har t.ex. för den fast anställda personalen vid varuhus minskat under den tid de fria affärstiderna gällt. För många människor utgör dessutom arbetet i butiker med söndagsöppet en värdefull möjlighet att få en viss inkomstförstärkning genom deltidsarbete. Det rör sig ofta om personer som inte har möjlighet att få ett fast yrkesarbete, t.ex. kvinnor som inte kan få arbete på rimligt avstånd från bostadsorten eller ungdomar som önskar få ett jobb vid sidan av sina studier. Herr talman! Man kan inte förbjuda all detaljhandel på söndagar eller sena kvällar. Det är alla överens om. Men hur skall man bestämma vad som får vara öppet? Vilket skall vara utslagsgivande för ett beslut om öppethållande eller inte? Är det konsumenternas behov, de anställdas önskemål eller andra intressen som skall vara avgörande? Risken är stor att man hamnar i orimligt krångliga bestämmelser om statsmakterna skall bestämma vilka butiker som får vara öppna och vilka varor som får säljas på söndagar. Får man t.ex. sälja läsk men inte mjölk, choklad men inte bröd? År 1971 när affärstidslagen upphörde var just det krångel och den byråkrati som den skapade ett avgörande skäl för att den skulle slopas. Jag är övertygad om att genom att återinföra affärstidslagen skulle vi återigen skapa ett mycket krångligt förfarande och en ökad byråkrati. Målsättningen måste vara att i stället arbeta för en minskning av onödig byråkrati. Dessutom är det viktigt att man inte skapar lagar som i onödan inskränker den enskilda människans handlingsfrihet. Att själv kunna ta ansvar för sin egen person och sina egna behov är en viktig grund i konsumentpolitiken. Det finns många människor som har behov av att butikerna är öppna utöver ordinarie arbetstid. De skulle få en betydligt minskad service om man genom att återinföra affärstidslagen skulle tvinga dem att göra sina nödvändiga uppköp i kiosker och då vara hänvisade till deras begränsade sortiment. Dessutom finns det en del konsumenter som av olika anledningar väljer att handla på söndagen. Även om jag personligen anser att man kan använda söndagen på ett betydligt bättre sätt, som ger mer utbyte än att trängas i varuhus och butiker, så har jag respekt för att andra människor har andra behov och andra värderingar. Inom centerpartiet har vi noga tagit del av de erfarenheter som vunnits sedan affärstidslagen upphörde. Vi har funnit att i dagens situation skulle ett återinförande av lagen skapa ökad byråkrati, ett krångligt förfarande med dispenser och undantag samt en betydligt sämre service för många konsumenter. Herr talman! Med de motiveringar som jag har framfört yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 62.

Herr talman! Kristna människor har talat med mig under årens lopp och sagt: Kan ni inte göra något åt detta med att affärerna är öppna på söndagarna? Jag brukar svara, att jag undviker som regel att gå in i debatten i frågor som inte rör de områden som jag närmast brukar bevaka och där jag motionerar. Den fråga som vi nu behandlar gäller emellertid mycket stora sammanhang: vårt folks hälsa och framtid. Jag vill gärna lägga några principiella synpunkter på detta. Sabbaten är gjord för människan. Den bibliska definitionen är klar, tydlig, befriande. Sabbat — söndag — vilodag. Det innebär avbrott i en räcka grå vardagar. Enformigt tungt slit eller kanske arbete som man gärna gjorde men som dock såg så ändlöst ut. Då kom kristendomen med söndagen. Det innebar frigörelse. Vad har inte sabbatsvilan betytt för människor och djur! T. o. m. dragaren är med i budet, och främlingen och trälen. Kristendomen gav oss söndagen. Hedendomen vek — bort slavtid, bort träldom, bort förnedring. Sabbaten är gjord för människan. En forskare i modern tid har funnit det. Han har inte gått ut från teologin utan från medicinen. I boken Man unknown — Den okända människan — säger Nobelpristagaren Alexis Carrel att hans vetenskapliga arbete har givit vid handen att människan är konstruerad för en rytm på sex arbetsdagar och en vilodag. Att göra våld på denna skapelsens ordning är mycket farligt. Vi möter allt oftare i dag den sönderbrutna människan, en produkt av en vantro som uppfattar de eviga buden, tillvarons grundstenar, som godtyckliga, som temporära och nu föråldrade — ja, kanske rent av som onödiga. Det är den falska frigörelsen från buden, t.ex. från budet: Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Dagens trasiga människa i den s.k. välfärdsstaten är utan ro, utan vila, utan söndag och mycket ofta utan hälsa. Ordet hälsa är mycket intressant — det har samband med ordet hel, helbrägda. Man bryter inte ostraffat skapelsens ordning, Skaparens lag. Sverige är nu i många avseenden det sjuka landet. Jag har med mig ett par klipp från fredagsoch lördagsnumren av tidningen Västerbottens-Kuriren. Där finns annonser inför Mors dag. I en står det: ”Morsdagsöppet.” I en annan annons står det: ”Välkommen till Servus — livsmedelsbutiken som står till Din tjänst både vardagar och helgdagar till kl 21.” Servus har fem butiker i Umeå, två i Skellefteå och en i vardera Holmsund och Lycksele. Varför nämner man ordet helgdagi en så vansinnig annons? Helg —- det kan inte ha att göra med affärer, med Servus eller med den blomsterhandel som annonserade. Det finns ingen helg mer. Det är samma marknad jämt, samma rusch, samma träldom. Mors dag — väldigt fint! Mor jobbar och mor eller far eller bägge är ute och shoppar. Det är hemmens splittring — inga gemensamma måltider, ingen helg tillsammans. Underligt är det inte att barnen blir som de blir — polisen och sociala myndigheter måste kopplas in. Allt hänger på att vi har tagit bort buden, alla buden, och inte satt något annat i stället. Vi skall ut och shoppa på söndagarna — vardagarna räcker inte till. Herr talman! Jag är för söndagsöppet — i kyrkan och i hemmet. Men jag är för söndagsstängt i övrigt. Jag är emot idrott och arbete på söndagen. Men så frågar jag: Lagstiftning — kan det hjälpa? Behövs det? Vill svenska folket inte egentligen ha det så här? Man vill fortsätta och köra rakt mot katastrofen. Det sekulariserade folket, det areligiösa eller antireligiösa samhället, det okristna, kan väl inte återgå till sabbatsvilan och söndagsron? Ja, jag ställer frågan. För mig ter det sig så att man inte vill det. Om de handelsanställda vill, så kan de väl slippa att ha vardag sju dagar i veckan, förmodar jag. Ingen kan tvinga mig att jobba på en söndag! Ingen handelsanställd behöver göra det om han verkligen vill ha sabbatsro. Kooperationen, som jag i mycket beundrar, är en folkrörelse. Vill den ha Servusbutiker som är öppna 13 timmar om dygnet veckan runt?

Herr talman! Grundläggande för högskolans dimensionering är att den skall anpassas till såväl de studerandes efterfrågan som arbetsmarknadens behov. Vi skall nu diskutera lärarutbildningens dimensionering, ett område där vi socialdemokrater menar att regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten inte fullföljer principen om hur högskolan skall dimensioneras. Även om det är svårt att göra prognoser, är läget inom vissa lärargrupper tämligen klart vad gäller det ökade behovet både på kort sikt och på längre sikt. På dessa områden är det obegripligt att regeringen inte vill öka dimensioneringen. Trots att behovet av fler utbildade lärare är klart dokumenterat och att intresset för utbildningen är mycket starkt och många sökande t.o.m. måste avvisas, hålls dimensioneringen på en lägre nivå än vad de centrala utbildningsmyndigheterna föreslår. Vad är logiken i detta? Naturligtvis har många sökande som inte får den önskade utbildningen mycket svårt att förstå visheten i dessa politiska ställningstaganden. Detsamma gäller de skolor och kommuner som förgäves söker få tag i utbildade lärare. I en socialdemokratisk partimotion har vi tagit upp ett stort antal utbildningar för undervisningsyrken som uppenbarligen behöver utökas utöver förslaget i regeringens budgetproposition. Det gäller utbildning av hemspråkslärare, av lärare inom industri och hantverk, av lågstadielärare med finska som modersmål, vårdlärare, förskollärare samt syo-funktionärer. Det gäller också insatser inom ämneslärarlinjerna och vissa utbildningsåtgärder för att minska bristen på behöriga lärare. Behovet av hemspråkslärare har skolöverstyrelsen bedömt vara fem gånger så stort som nuvarande antalet utbildningsplatser. Vi menar att det svenska samhället har en skyldighet att tillförsäkra invandrarbarn undervisning i och på sitt modersmål. Då är det också en skyldighet att utbilda fler lärare för detta. Vi föreslår därför i likhet med UHÄ en ökning med 48 platser. Också på den särskilda lågstadielärarutbildningen med finska som modersmål vill vi att en utökning skall ske och att denna utbildning skall anordnas vid högskolan i Gävle/Sandviken. Även behovet av lärare inom industri och hantverk har kraftigt underskattats. För kvaliteten i yrkesutbildningen är det lika viktigt som inom andra sektorer av utbildningsväsendet att det finns utbildade lärare att tillgå. Vi föreslår därför en utökning med 48 platser och önskar att det skall prövas om ett visst antal av dessa platser kan förläggas till högskolan i Sundsvall/ Härnösand. Behovet av syo-konsulenter är stort. Med det nya uppföljningsansvar som lagts på skolan under senare år kommer behovet av syo-funktionärer att ytterligare öka. Vi anser därför att det är helt nödvändigt att nu öka utbildningen av syo-konsulenter med 40 platser. Beträffande ämneslärarutbildningen vidtar regeringen några åtgärder, men dessvärre måste de bedömas som otillräckliga. Vi föreslår därför vissa särskilda lärarutbildningsåtgärder med syfte att minska bristen på behöriga lärare i teoretiska ämnen. Vi föreslår att kapaciteten i den särskilda 20-poängsutbildningen för icke behöriga ämneslärare skall fördubblas. Detsamma gäller i stort den s.k. riktade lärarutbildningen. Särskild hänsyn bör tas till det stora antalet lärare utan föreskriven utbildning som finns i Stockholmsregionen. Det är mycket underligt att regeringen och nu den borgerliga utskottsmajoriteten inte har velat gå med på dessa yrkanden, som överensstämmer med vad UHÄ anser vara behövligt. Ännu konstigare kan det te sig att de borgerliga i utskottet har yrkat avslag på att regeringen skall ges ett bemyndigande att med litet friare händer hantera en fråga som uppenbarligen kan bli ett stort problem under nästkommande år. Det gäller frågan om att studerande enligt såväl äldre som nyare studieordning samtidigt kommer att ställa anspråk på resurserna för den avslutande praktisk-pedagogiska utbildningen. Om det vid antagningen under hösten 1980 eller våren 1981 skulle visa sig att ett större antal studerande än normalt vill gå det avslutande praktisktpedagogiska året, borde utbildningskapaciteten för detta ändamål ökas och ytterligare medel kunna anvisas på tilläggsstat. Vi socialdemokrater önskar underlätta hanterandet av denna fråga genom att ge regeringen ett bemyndigande att bedöma läget och vidta åtgärder. Detta har den borgerliga majoriteten avvisat, något som mera måste vara ett uttryck för en ovana att slentrianmässigt avslå socialdemokratiska motioner än ett ställningstagande i sakfrågan. Inom de utbildningsområden som jag hittills behandlat finns äl ett stort intresse från många som söker utbildningarna som ett stort behov av utbildning. Det är därför synnerligen ologiskt och inkonsekvent att regeringen inte utökar dessa utbildningar. Vad gäller förskollärarutbildningen kan jag finna den borgerliga inställningen mera logisk. Eftersom de borgerliga partierna tydligen nu bestämt sig för att strypa utbyggnadstakten i barnomsorgen ännu kraftigare än tidigare så är det konsekvent att anse att någon ökad utbildning av förskollärare inte kommer att behövas. Eftersom vi socialdemokrater har en annan syn på behovet av barnomsorg och det nödvändiga i att samhället också svarar upp mot detta behov anser vi också att utbildningskapaciteten när det gäller förskollärare måste öka. I vår partimotion från januari fanns också ett yrkande om ökad vårdlärarutbildning. Regeringen har senare under våren kommit med en proposition om vården och där insett att det socialdemokratiska kravet på ökad vårdlärarutbildning var befogat, varför vi alltså har fått detta yrkande bifallet, vilket vi är glada för. Jag är också glad över att hela utbildningsutskottet delar min och Georg Anderssons uppfattning att särskilda insatser måste göras för att öka utbildningen av musiklärare. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till de åtta socialdemokratiska reservationerna, som innebär att dimensioneringen inom sektorn för undervisningsyrken ökar med omkring 400 platser, välbehövliga platser både ur skolans och ur de sökandes synpunkt.